Herr talman! Agne Hansson kanske inte var helt uppmärksam under mitt anförande. Därför finns det anledning att återigen klarlägga vad jag sade. När det gäller synen på länsparlament gjorde jag inte någon som helst principiell deklaration att detta låg inom det synsätt vi företräder. Vad jag gjorde var att redovisa, enligt vad jag själv tycker ganska objektivt, de tre olika synsätt man kan ha på dessa frågor. Jag tar mig friheten att direkt citera ur mitt tidigare anförande. Jag sade: ”Herr talman! När man skall bedöma dessa frågor kan man ha minst tre infallsvinklar.” Jag gjorde alltså en genomgång av de tre synsätt man kan ha i denna fråga. Från moderat sida har vi alls inte sympati för modellen med länsparlament. Det hoppas jag verkligen framgick för andra åhörare än Agne Hansson. Det ligger i och för sig mycket i vad Agne Hansson säger. Men man löser inte de problem det här är fråga om genom att gå till väga enligt Agne Hanssons modell. Man förvärrar många problem. Man flyttar många beslut upp till central nivå i stället för att ha kvar dem på länsnivå. Då gör man bara ont värre. Detta håller inte i längden. Vår modell är i detta sammanhang att föredra.

Herr talman! Ett av målen för förändringen av länsstyrelserna är att skapa ett slagkraftigt instrument för regional samordning. Det måste därför vara viktigt att förhindra att sektorsintressen utvecklas i motstridiga riktningar och därmed omöjliggör en samlad planering. I propositionen och i betänkandet föreslås att ett antal länsnämnder inordnas i länsstyrelsen, nämligen länsvägnämnden, länsskolnämnden, lantbruksnämnden och den nuvarande länsstyrelsen. I den proposition som ligger bakom det betänkande vi nu diskuterar föreslås att fiskenämnden bör ingå i den nya länsstyrelsen. Sedan propositionen avlämnats har emellertid en statlig utredningsman, Åke Hallman, gjort en översyn av fiskeprisregleringen och avlämnat sitt förslag, som även berör fiskenämnderna. Förslaget innebär att fiskenämnderna i sin helhet skulle upphöra redan nästa år. Herr talman! Enligt folkpartiets uppfattning bör fiskenämndernas regionala resurser, främst fiskerikonsulenterna, då samtidigt överföras till den nya regionala statliga förvaltningen, för att därigenom tillföra den nya länsstyrelsen en kompetens på det inte minst från miljösynpunkt viktiga fiskevårdsområdet. Det är därför glädjande att jag kan konstatera att utskottet har kunnat ena sig om att fiskefrågorna skall ha en länsanknytning till de nya länsstyrelserna och att vi därför förväntar oss ett förslag från regeringen under våren i enlighet med vad ett enhälligt utskott har förordat. Herr talman! Arbetsmarknadsfrågorna lämnas i betänkandet dock utanför den föreslagna samordningen. Arbetsmarknadsfrågorna har en mycket central betydelse för den regionala planeringen och samordningen. Det är därför inkonsekvent att länsarbetsnämnderna i sin helhet lämnas utanför. Målsättningen bör vara att inlemma de planeringsfrågor som rör sysselsättningsutvecklingen i de nya länsstyrelsernas verksamhet. Arbetsförmedlings verksamheten kan därefter ges en mer lokal förankring i arbetsförmedlingsnämnderna. I folkpartiets reservation 19 föreslås detta, och jag yrkar bifall till denna reservation. Beträffande länsbostadsnämnderna föreslås att det som rör det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet och annan samhällsplanering i framtiden skall utföras inom de nya länsstyrelserna. Var länsbostadsnämndens kvarvarande uppgifter skall hanteras bör studeras i det fortsatta förändringsarbetet. Länsskolnämndernas uppgifter skall enligt betänkandet föras över till de nya länsstyrelserna. Länsstyrelserna skall i samband med reformen även ges en roll inom högskoleutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen. Det är dock viktigt att länsstyrelsernas resurser och intressen inte styrs över från den obligatoriska utbildningen till den frivilliga. Herr talman! Det föreslås att det inrättas fem obligatoriska nämnder vid sidan av länsstyrelsernas styrelse: utbildningsnämnden, nämnden för fysisk planering, lantbruksnämnden, kommunikationsnämnden och miljöskyddsnämnden. I de tre nordligaste länen föreslås också en rennäringsnämnd. I flera av länen är förhållandena av den arten att det är motiverat att skapa andra lösningar än de fem föreslagna nämnderna. Det talas i propositionen vidare om att man skall tillåta inrättandet av beredningsgrupper och s.k. rådgivande organ. Herr talman! Mot bakgrund av de stora variationerna mellan länen är det, enligt vår förmenande, opraktiskt att först besluta om ett antal obligatoriska nämnder och därefter bli tvungen att tillåta en del undantag. Förutsättningar och traditioner varierar starkt också i andra län, vilket även påverkar effektiviteten i den av regeringen förslagna nämndorganisationen. I några län fungerar den säkert bra, i andra mindre bra. För att beslutsorganisationen skall bli så effektiv och ändamålsenlig som möjligt bör länsstyrelserna ges frihet att själva besluta om den. Några länsstyrelser finner det kanske riktigt att inrätta en nämndorganisation enligt modellen i betänkandet. Andra väljer att i stället för den ytterligare beslutsnivån inrätta ett antal råd och beredningsgrupper. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 21, som är gemensam för folkpartiet och moderaterna. I denna reservation föreslås att nämnderna ej skall vara obligatoriska. Regeringen förslår att hälften av ledamöterna i de fem obligatoriska nämnderna skall utses av regeringen och hälften av landstingen. Detta förslag går emot utredningens förslag som förordade att samtliga ledamöter skulle utses av landstingen. Ordförandeskapet föreslås i båda fallen innehas av landshövdingen. Eftersom folkpartiet yrkar avslag på en obligatorisk nämndorganisation bör länsstyrelserna själva ges förtroendet att avgöra hur beslut och beredningsorganisation skall utformas. Därför bör även länsstyrelserna själva välja ledamöter till de organ som de väljer att inrätta. Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till samtliga reservationer i detta betänkande vilka folkpartiet står bakom. vi från folkpartiet för avsikt att i stället stödja reservation 24 om sättet för val av ledamöter till nämnderna.

Herr talman! När den socialdemokratiska regeringen föreslår en ny regional statlig förvaltning lappar den faktiskt vidare på ett mycket gammalt arv från Oxenstierna och envåldshärskaren Karl XI. Socialdemokraterna ville för 100 år sedan reformera och demokratisera Sverige. En del har de kanske lyckats med. Men de har inte orkat med länsstyrelserna som överhetens maktmedel ute i våra landskap. Tvärtom värnar de om centralmakten och vill dessutom förstärka den. Detta är innebörden i betänkandet om samordnad länsförvaltning. Med ett besvärande politiskt dubbelspråk påstår socialdemokraterna att de föreslagna obligatoriska länsnämnderna innebär ett stärkt förtroendemannainflytande. Jag säger: Fy skäms sossar! I nämnderna för så viktiga områden som miljö, kommunikation, utbildning, fysisk planering och jordbruk kommer åtta—nio ledamöter av elva att vara tillsatta av regeringen och landstingens majoritet. Av dessa är landshövdingen dessutom självskriven ordförande i samtliga nämnder! Stackars Odhnoff, Norling, Marjasin, Heurgren och Göransson och alla andra landshövdingar. Hur skall de hinna med all denna makt och alla dessa ordförandeuppdrag? Det får nog bli sexdagarsvecka för att klara både länsstyrelsens styrelse, som för övrigt skall utses på ett helt annat sätt, och de fem nya nämnderna. Men åter till konfiskationen av förtroendeplatser. Förslaget innebär ju att socialdemokraterna i stort sett dubblerar de platser de skulle ha haft enligt strikt proportionell fördelning. Och inte kan väl folkpartiet, moderaterna och vpk acceptera att deras inflytande blir minimalt i dessa nämnder, att de i stort sett får endast insynsplatser i dessa nya nämnder. Beroende på mandatfördelningen i landstingen, som skall välja fem av ledamöterna, får de borgerliga partierna dela på högst två-tre platser. De mindre partierna i landstingen, miljöpartiet de gröna, vpk och kds, får inga platser alls. Detta är upprörande, diktatoriskt och odemokratiskt. Tänk, det luktar nästan centraldiktatur av bra begagnad östeuropeisk modell! Nej, den här propositionen hör bara hemma i papperskorgen. Den är genomruttet dålig och innebär att man rör om litet oengagerat i den byråkratiska smeten. Propositionen är ju full av enbart frågetecken för en något vaken läsare. Vart hör egentligen frågorna om fiske, arbetsmarknad och kommunikation? Länstrafikbolagen, exempelvis, sorterar ju under landstingen. Vem skall egentligen ansvara för trafikfrågorna — länsstyrelse eller landsting? Vilken roll får landstingen? Landstingens roll kommer att urholkas ytterligare. Trots 17 motioner från fyra partier, socialdemokraterna, moderaterna, folkpartisterna och centern, om fiskets regionala anknytning och instämmanden i utskottsskrivningen avstyrker utskottet samtliga motioner med hänvisning till remissbehandling av den aktuella fiskeriutredningen. Sådan tomgångskörning av riksdagen borde inte vara tillåten. De flesta organisationer som har svarat på remissen om det här förslaget till centraldirigerad statsförvaltning i länen har litet förstrött accepterat det; de tänker väl att det säkert innebär någon effektivisering och att det väl är bra för dem. Men har regeringen funderat på hur vanliga människor uppfattar förslaget? Ute i Sverige finns mycket vaga begrepp om vad landsting och länsstyrelser egentligen har för sig och hur människor kan göra sina röster hörda. Det hela kompliceras av att valet till riksdagen, åtminstone i valrörelsen, mycket synes handla om att riksdagskandidaterna minsann tänker företräda sitt län och sin valkrets på ett aktivt och fullödigt sätt i riksdagen. Men väl där — dvs. här — handlar det bara i försumbar grad om det egna länet och fastmer om nationellt giltiga frågeställningar. Detta gör att de viktiga regionala frågorna inte hanteras av representativa församlingar utan i alltför stor utsträckning hamnar hos landshövding och länsstyrelsens tjänstemän. Detta är djupt otillfredsställande. Förslaget innebär ju att man med de nya nämnderna lägger ut dimbankar mellan folkstyrelse och statsförvaltning. I stället för att anta denna odemokratiska och oförankrade byråkratireform måste vi se till att statsförvaltning och regionalt folkstyre klart åtskiljs. Detta kan endast ske genom att vi inrättar en form av representativa regionala församlingar, länsparlament eller rejält förstärkta landsting. Där är vi helt eniga med centern i dess förslag om länsparlament. Låt mig också, herr talman, lägga in en högre växel och slå ett slag för våra kära gamla landskap, så fast förankrade i folksjäl, språk, dialekt och kultur att 355 års konungslig länsförvaltning inte lyckats sopa igen spåren det minsta. Vi trivs ju bäst i öppna landskap, som Ulf Lundell sjunger och vi med honom. När riksdagen högtidligen öppnas går vi uppför stora trappan här i gamla riksdagshuset mellan landskapsfanorna. När vi sedan får umgås litet gör vi det under sammanbindningsbanans centrala takparti med de 24 landskapsvapnen. Varför inte ta fasta på landets starka landskapstradition och införa direktvalda landskapsförsamlingar, landsting eller landsdagar eller vad de än må kallas? Låt dessa församlingar ta över länsstyrelsens befogenheter, och låt folket i varje landskap självt välja sin landshövding! I primärkommunerna väljer vi ju allt vårt folk själva, och fullmäktige följer ändå rikets kommunallag i ganska hyfsad grad. Varför skulle inte detta förhållande mellan det lokala och det nationella kunna gälla även mellan landskapen och staten? Jag tror att en demokratisk landskapsbefrielse skulle vara mycket populär och ändamålsenlig. Landskapen skulle få en egen identitet, lyfta sin kultur, sina institutioner och universitet, stödja sitt näringsliv och i stimulerande konkurrens sinsemellan sträva efter att vara ett bra landskap och en bra miljö att leva i. Det gör inte något att Härjedalen är så mycket mindre än exempelvis Skåne eller Östergötland. Det är i sig en del av den mångfald som sprungit ur de naturgivna och historiska förutsättningarna. Denna mångfald kan man inte slå sönder som exempelvis den vite mannen gjorde när han stakade ut gränserna i Afrika eller Karl XI gjorde med sina och Axel Oxenstiernas län från 1600-talet, som jag berörde inledningsvis. Frågan är om det finns en reell majoritet för genomförandet av det här förslaget. Reservationerna är så många att förslaget åtminstone måste rubriceras som mycket bristfälligt förankrat. Utskottet har undantagit Gotland och Stockholms län från de fulla effekterna av propositionen. Varför skulle alla andra län och landskap bli så lyckliga av det nya nämndobligatoriet? Egentligen borde hela landet undantas från effekterna av den här propositionen. Vi i miljöpartiet de gröna stödjer kritiken från moderater och folkpartister i reservationerna 2 och 3 vad gäller avsaknad av klar ansvarsuppdelning mellan kommun, stat, länsstyrelse och centrala ämbetsverk, när jag nu går in på z detaljerna i ett förslag som jag vill i förstone avstyrka. Men vi avstyrker tanken i reservation 4 på att effektivisera ansvarsfördelningen mellan länsstyrelser och centrala verk för ett ”genomslag av de nationella målen”, vilket liknar Öststatscentralism men i en högborgerlig tappning. Jag hänvisar till moderaternas reservation i den frågan. Vi stödjer även centerns krav i reservation 11 om utredning av trädgårdsnäringen, vpk:s krav i reservationerna 17-18 om sammanläggning av lantmäterifunktionerna i länen, folkpartiets krav i reservation 19 om att arbetsmarknadsfrågorna bör ingå i en samiad regional förvaltning och reservation 20 om ökad tilldelning av resurser för länsstyrelsernas sociala funktioner. Det är viktigt att än en gång säga ifrån om det djupt odemokratiska i nämndernas tillsättning. Det gör vi i reservationerna 24 och 25. Det är glädjande att höra att moderaterna och folkpartiet stödjer reservation 24. Samtliga förtroendemän inkl. ordföranden i nämnderna bör självfallet utses av de direktvalda landstingen. Vi stödjer även folkpartiets och moderaternas reservation 21 om att länsstyrelserna själva skall få avgöra om de vill ha några nya nämnder. Slutligen vill jag nämna att jag för min del har ett särskilt yttrande om rennäringens ställning. I linje med vår strävan att få regional självstyrelse är tanken om ett sameting intressant och en tanke som borde ha utretts mera, när man nu föreslår rennäringsnämnder i de tre nordligaste länen. Vi tycker att samernas och rennäringens ställning här har fått en mycket styvmoderlig behandling liksom, tyvärr, alltför ofta i Sverige. Socialdemokrater och alla andra, ge regeringen bakläxa på detta urdåliga förslag! Avslå det i enlighet med centerns och miljöpartiet de grönas reservation nr 1!

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande 1989/90:BoU4 behandlas förslaget till en ny statlig regional förvaltning. Denna fråga har stötts och blötts i civildepartementet i åtskilliga år. Den sista etappen i det nu pågående arbetet påbörjades under dåvarande civilminister Bo Holmbergs ledning. En särskild arbetsgrupp tillsattes 1986 inom departementet som skulle arbeta med sikte på en reformering av den statliga regionala länsförvaltningen. Arbetsgruppens förslag utmynnade sedermera i vissa överväganden och i en rapport benämnd Samordnad länsförvaltning. Utredningsarbetet slutfördes av en parlamentarisk kommitté, som i januari 1989 lade fram ett betänkande med samma namn. fr.o.m. den 1 juli 1986 har försöksverksamheten bedrivits i Norrbottens län i enlighet med ett riksdagsbeslut som fattades i december 1985. Efter sedvanlig remissbehandling har regeringen nu framlagt en proposition i ärendet. Vissa förändringar av det ursprungliga utredningsförslaget har förespråkats av regeringen. Bl.a. föreslås reformen träda i kraft ett år senare än vad som avses i den ursprungliga tidsplanen, nämligen den 1 juli 1991. Förslaget innebär i korthet följande. En ny länsstyrelse bildas av de verksamheter som i dag bedrivs av länsvägnämnden, länsskolnämnden, lantbruksnämnden, samt den nuvarande länsstyrelsen. En mindre del av länsbostadsnämndens nuvarande arbetsuppgifter överförs till länsstyrelsen osv. Under den allmänna motionstiden inkom 31 motioner till utskottet. De allra flesta motionerna berör fisket. Kravet är att den regionala anknytningen även framdeles bör ligga på regional nivå. Jag skall återkomma till den frågan senare i mitt anförande. Utskottet gör sammanlagt fem tillkännagivanden — eller, om man så vill, beställningar — till regeringen. Vi tycker att regeringsförslaget med dessa förändringar blir än bättre. Det blir lättare att så att säga sätta det i sjön. Innan jag går in på och bemöter oppositionens olika reservationsförslag vill jag påminna om att denna fråga varit aktuell under en lång följd av år. Häromnatten roade jag mig med att gå tillbaka till protokoll från 40 och 50-talen. Den här frågan har egentligen alltid varit aktuell i riksdagen. Man har återkommit till kravet på en ökad samordning inom länsförvaltningen. Men när jag tittar i dessa gamla protokoll blir jag imponerad över den sakkunskap och den klokhet som har präglat debatten i detta avseende under årens lopp. Jag avser då samtliga partiers företrädare. Det är ett viktigt och genomgripande beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta. Riksdag och regering tar i och med beslutet ett mera samlat grepp om dessa frågor. Så går jag in på reservanternas och oppositionens förslag. Reservation nr 1 av centerpartister och företrädare för miljöpartiet är en uppföljning av motionsförslag. Reservanterna är allmänt missnöjda och yrkar avslag på propositionen i dess helhet. De säger sig vilja öka länsdemokratin och att landstingen därmed automatiskt skulle få ett ökat inflytande. De vill ha direktvalda regionala parlament, med allmänna val vart fjärde år. Målsättningen är att landstingens inflytande skall växa på bekostnad av länsstyrelserna. Det är gamla, välkända centerargument som nu uppstår i en ny tappning. Det är samma uppfattning som vi mötte i länsdemokratiutredningen. Det är bara en annan årgång som nu torgförs. Förslagen skulle innebära att reformen måste senareläggas och kan beslutas av riksdagen tidigast år 1992. Det är inte bra. Vidare menar Teservanterna att förslaget är alltför centraliserat och odemokratiskt. Herr talman! För det första menar vi från utskottsmajoritetens sida att reformen har förberetts via ett omfattande utredningsarbete. För det andra finns det ett betänkande från en parlamentarisk utredning. För det tredje har erfarenheter vunnits från Norrbottensprojektet. För det fjärde har tiderna förändrats. Det är dags för en ökad regional statlig samordning. Det finns trots allt vattentäta skott mellan olika enheter. En ökad integrering av ett ökat antal statliga myndigheter inom länsstyrelsens ram är i högsta grad befogad. För det femte skulle detta innebära ett utökat starkt förtroendemannainflytande. Konstitutionsutskottet har utförligt argumenterat i denna riktning. Bostadsutskottets majoritet delar dessa åsikter. Med denna argumentering yrkar jag avslag på reservation nr 1. Reservationerna nr 2 och 3 gäller yrkanden en annan tingens ordning i fråga om fördelningen av ansvaret mellan staten, dvs. de centrala ämbetsverken, och kommunerna. Reservanterna, i detta fall moderater och folkpartister, hyser oro inför omorganisationen och befarar ineffektivitet. Bl.a. sägs att hemvisten för de olika sakområdena kan skapa desorientering, förvirring och oklarhet. De vill ha en närmare analys och utredning om ansvarsfördelningen. Detta säger vi nej till. I motsats till reservanterna anser vi att frågan är tillräckligt utredd. Vi menar också att reservanterna överdriver farhågorna. Vi förutsätter att regeringen i det fortsatta arbetet fortlöpande har uppmärksamheten riktad på just dessa frågor. Problem kan utan tvivel uppstå — det ligger i sakens na tur — men detta kanske kan innebära att centrala myndigheter i högre grad tvingas delegera sina arbetsuppgifter från den centrala till den regionala nivån. Detta kommer kanske att ge regionerna och länen flera arbetstillfällen på bekostnad av den centrala myndigheten. Herr talman! Regeringen följer med stor uppmärksamhet denna fråga och den utveckling som reservanterna oroar sig för. Reservanterna målar något på väggen som inte finns. Den ansvarsfördelning som föreslås i propositionen är en rimlig avvägning, enligt vårt förmenande. Under alla förhållanden är ett uttalande i dessa frågor överflödigt. Reservation nr 4 handlar om de nationella målen. Det gäller hur vi som nation skall kunna tillvara ta de nationella målens genomslag och effekter. Reservanterna, även i detta fall moderaterna och folkpartiet, vill ha klarare centrala direktiv och instruktioner för att berörda verk och länsstyrelser skall beakta de centrala målen. Självfallet är målet ett jämlikt Sverige. Jag delar den uppfattningen. Frågan är viktig från både solidaritetsoch jämlikhetssynpunkt. Regeringen är i sin propositionsskrivning mycket uppmärksam på denna fråga. Förtroendemannaorganisationen spelar i detta sammanhang en utomordentligt stor roll. De centrala verken kommer med all säkerhet att aktivt medverka vid tillsättning av centrala länsfunktioner inom resp. område. Verkscheferna är av tradition utomordentligt goda bevakare av sina utstakade domäner. Utgångspunkten är också att man framdeles, med iakttagande av gällande lagstiftning, skall få till stånd ett fördjupat samarbete på länsnivå och därmed komma bort från de konflikter som reservanterna här utmålar. Några ytterligare överväganden anser vi alltså ej erforderliga. Vi föreslår avslag på reservation nr 4. Reservationerna nr 5 och 6 gäller länsskolnämnderna och utbildningsfrågornas roll, och moderaterna vill där ha en annan tingens ordning. De är ensamma om att föreslå att länsstyrelserna själva skall kunna besluta huruvida vuxenutbildningsnämnderna behövs i framtiden. Vi anser i utskottsmajoriteten att det som departmentschefen skriver är riktigt, och därmed yrkar vi avslag på reservation nr 6. Däremot vill vi när det gäller betydelsen av det allmänna skolväsendet och dess roll i det framtida arbetet tillmötesgå motionskraven, och vi föreslår ett tillkännagivande i enlighet med utbildningsutskottets skrivning. När det gäller vänsterpartiet kommunisterna och kommunikationsfrågorna är det självfallet viktigt att det är obligatoriskt att föra en diskusson med vägförvaltningen. Vi vill inte tillmötesgå motionärernas förslag att en speciell nämnd bör inrättas. Vi anser att den avvägning som föreslås i propositionen är rimlig. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 7. I reservation nr 8 behandlas postoch telekommunikationer. Moderaterna vill inte alls att dessa frågor skall inlemmas i länsstyrelserna, då deras syn är att postoch televerksamheten inte är av myndighetsnatur. Herr talman! Mot detta kan göras en rad invändningar. Affärsmässighet i all ära, men självfallet skall postoch telefrågorna behandlas av länsstyrelsen och i lekmannastyrelsen. I många län är det här en stor och viktig fråga. Jag kan bara gå till mitt hemlän Värmland, där nedläggning av en telefonkiosk — Prot. 1989/90:35 eller en poststation ute i bygderna orsakar ett oherrans väsen. Det är också 29 november 1989 riktigt. RAA RS AN Jag vill ge de moderata reservanterna ett råd: Åk ut till skogslänen, så får ni svar av era egna! De vill diskutera frågan i lekmannastyrelsen — en sådan debatt är regionalpolitiskt viktig för länet och ortsbefolkningen. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation nr 8. Därmed går jag över till de areella näringarna. Att blod är tjockare än vatten framgår med all tydlighet i denna del. Centern känner alltjämt starkt för de areella näringarna, och i konsekvens därmed vill man slå vakt om den nuvarande organisationen för jordbruket och därmed för lantbruksnämnderna. Reservanterna vill med en rad argument framhålla vikten av att lantbruksnämnderna även framdeles skall leva sitt eget liv. Herr talman! Det finns inte tillräckliga skäl för att tillmötesgå reservanterna i denna del och därmed ge lantbruksnämnderna en särställning. Jag yrkar därmed avslag på reservation nr 9. Reservation nr 10 har redan diskuterats. Jag delar uppfattningen att det är för tidigt att diskutera en sammanslagning av lantbruksnämnd och skogsvårdsstyrelse. Jordbruksutskottet har i sitt yttrande pekat på vissa förslag som har framlagts av riksdagens revisorer och som behandlades av riksdagen så sent som våren 1989. Det finns därför inte någon anledning att nu gå moderaterna till mötes. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 10. Rennäringsfrågorna har tagits upp, bl.a. vid en uppvaktning i utskottet. Vi är nöjda med den skrivning i betänkandet där vi säger att rennäringsnämnderna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län skall ha hög aktualitet. Det borde räcka med den skrivningen. Jag går så över till fiskefrågorna och den regionala fiskeadministrationen. De allra flesta motionskraven berör fisket och den regionala fiskeadministrationen. Det finns i dagsläget i princip en fiskenämnd i varje län, som ger service åt kommuner och fiskare av allehanda slag. Fiskenämnden är ett serviceorgan gentemot olika myndigheter. På detta område finns motioner från strängt taget alla partier. De flesta motionärerna stöder den ursprungliga tanken om att fiskenämnderna skall ingå i den samordnade länsförvaltningen. Så långt är allting bra. Men i samband med att propositionen om länsförvaltningen lades på riksdagens bord, damp även den s.k. Hallmanska utredningen ner på vårt bord. Den föreslår bl.a. i enlighet med 1989 års fiskeriutredning rätt långtgående centralisering. Motionärerna befarar att förslaget fullföljs med en centralisering av verksamheten till sex orter som följd, och att den regionala kompetensen i nuvarande form därvid kommer att försvinna. Det är detta, herr talman, som har föranlett det stora antalet motioner på fiskets område. Förslaget är för närvarande ute på remissbehandling. Möjligen är remissomgången redan avslutad. Inom jordbruksdepartementet förbereds en proposition om den framtida fiskeriadministrationens organisation. Det är riktigt som någon talare tidigare har sagt att Kommunförbundet avvisar den frågan. Kommunförbundet är en tung remissinstans. Även jordbruksutskottet har yttrat sig i frågan. På 89 en punkt är jordbruksutskottet och bostadsutskottet överens. Vi säger båda att den regionala kompetensen bör finnas kvar på länsnivå. Det är viktigt att slå fast detta. Dessutom fastslår vi att det är och förblir nödvändigt att lokalkännedom tillvaratas. Vi skriver: ”Det finns enligt bostadsutskottets mening goda motiv för den framförda uppfattningen i propositionen att den framtida fiskeriadministrationen skall ha en länsanknytning.” Men, säger ett enigt utskott, enligt gammal god ordning brukar riksdagen sedvanligt avvakta pågående remissbehandling av ett förslag. Rimligen bör riksdagen vänta med att ta definitiv ställning. Här har propositionsskrivare på jordbruksdepartementet säkert klart för sig hur stämningen är i riksdagen. De bör lyssna på dessa argument. När propositionen läggs på riksdagens bord förväntar vi oss att regeringen kommer att vara lyhörd för våra synpunkter. Detta är ingen svårare fråga. Den kan med lätthet integreras vid halvårsskiftet 1991. Därmed skulle jag vilja säga att vi tycker att civilministerns modell var och är klokare, nämligen att frågan om fiskenämnderna skall ligga under länsförvaltningen. Herr talman! Centerpartiet vill ha en utredning om den framtida trädgårdsnäringen. Vi följer de visa råd jordbruksutskottet har gett, och jag yrkar avslag på reservationen. Beträffande länsbostadsnämnderna kommer de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen att överföras till länsstyrelsen. I övrigt kommer länsbostadsnämnderna att vara intakta och leva sitt liv som tidigare, frånsett just denna punkt. Moderaternas propåer om ett avskaffande av länsbostadsnämnderna vinner inte gehör hos majoriteten av utskottets medlemmar. Tvärtom anser den breda majoriteten att länsbostadsnämnderna i framtiden kan få en ännu viktigare roll i det samhällspolitiska arbetet. Inte minst mot bakgrund av nu aviserade förändringar i det kommande bostadsfinansieringssystemet, bör och kan nämnderna spela en utomordentligt viktigt roll för bostadsfrågorna. Vi avvisar också folkpartiets förslag när det gäller länsbostadsnämndernas kvarvarande arbetsuppgifter, finansieringsfrågor m.m. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservationerna 12, 13, 14, 15 och 16. Länsbostadsnämnden i Norrbottens län skall för konsekvensens skull tillföras de personella resurser som tidigare fanns på länsbostadsnämnden. En återgång till den ordning som fanns tidigare skall ske automatiskt. Det är en beställning till regeringen, och den personalstat som upprättas vid länsbostadsnämnden i Norrbottens län skall med andra ord i princip ”återuppstå”. Nämndens resurser bör bedömas med utgångspunkt i de resurser som nämnden hade när försöksverksamheten inleddes. Vänsterpartiet kommunisterna vill att länsstyrelsen skall ta över hela verksamheten för lantmäteriet och fastighetsregistreringen. På den punkten säger vi nej. Vi tycker att den tingens ordning som råder är bra. Därmed yrkar jag avslag på reservationerna 17 och 18. Beträffande arbetsmarknadsfrågorna och länsarbetsnämnden följer vi arbetsmarknadsutskottets förslag. Vi tycker att den nuvarande ordningen ger ett tillfredsställande ömsesidigt utbyte. Därmed säger vi nej till reservation 19. Herr talman! Rörande den sociala sektorn delar vi i princip den uppfatt ning som framkommer i socialutskottets yttrande. De resursbehov som här kan tänkas uppstå kommer att beaktas i det pågående budgetarbetet. Vi är inte beredda att i dagsläget tillmötesgå centerpartiets och miljöpartiets krav i reservation 20. Vi yrkar avslag på den reservationen. Sedan gäller det nämndorganisationen. Jag fick en fråga av Agne Hansson: Vill ni fjärma makten och förlägga den till kanslihuset? Svar: Nej. Vi tycker att propositionen föreskriver en rimlig avvägning. Det är en lämplig och praktisk avvägning mellan nationella mål och regionala intressen. Det är svaret. Herr talman! Jag måste fråga oppositionens talesmän: Vad har hänt under resans gång? Ni hade olika yrkanden när vi behandlade frågan i utskottet. När ärendet nu kommit till kammaren, avser ni, att döma av dagens yrkanden, att hamna på samma ståndpunkt. Frågan är av en sådan principiell art och vikt att vi från den socialdemokratiska riksdagsgruppens sida begär en återförvisning av ärendet i dess helhet till utskottet för förnyad beredning i fråga om valkorporation och val till länsnämnden. Jag förutsätter att oppositionen i detta fall bedriver fair play och ger oss en chans att vi i utskottssammanhang får sätta oss ned och diskutera den frågan så snart som möjligt. Det finns olika yrkanden från moderater och övriga partier, så det kanske finns anledning att titta litet närmare på detta. Beträffande utbildningsnämnden har utskottet ett tillkännagivande. Vi tycker att regeringen bör fundera ytterligare på namnfrågan. Ett alternativ som nämnts är skolnämnden. Herr talman! Jag tror att det var vpk:s representant, Jan Strömdahl, som tog upp frågan om initiativrätten. Jag har stött på många klagomål och mött många i korridorerna som sagt att de som enskilda ledamöter i länsstyrelsens styrelse har haft svårt att få upp en fråga som en enskild tjänsteman har behandlat. Man har velat ta upp sådana fall där den klagande tycker att hon eller han har blivit felbehandlad i lekmannastyrelsen. Den nuvarande länsstyrelseinstruktionen är något diffus på den punkten. Det sker en rad olika bedömningar inom olika länsstyrelser. Därför tycker vi att kravet på en ökad initiativrätt är viktigt. Det säger vi också. Vi förutsätter att regeringen överväger denna betydelsefulla fråga. Det är angeläget att initiativrätten ges ökad tyngd i den allmänna debatten. Till sist, herr talman, skall jag nämna personalen och personalfrågornas roll. Utskottet föreslår också här ett tillkännagivande. Det är vänsterpartiet kommunisterna som har auktualiserat denna fråga. Vi anser, att om reformen skall lyckas är det utomordentligt viktigt att få personalen med sig. Vi anser, i likhet med motionärerna, att personalfrågorna bör ha högsta prioritet. De personalpolitiska målen bör förverkligas genom personalutveckling, jämställdhet och en progressiv personalpolitik på alla områden. Herr talman! Jag skall inte i detta inlägg säga något om nämnderna. Man kan ha olika uppfattning i den frågan. Den hör till de frågeställningar som har auktualiserats för att Agne Hansson har sagt att han tycker att regeringen har gjort en rimlig avvägning. Jag vill inte förekomma den debatt vi kan få i utskottet. Låt oss sätta oss ned och tillsammans diskutera frågan. Vi kan kanske hitta en utväg där vi får en valkorporation, vilken vi är beredda att diskutera. Men låt oss ta den debatten i utskottet.

Herr talman! Jag uppehöll mig i mitt inledningsanförande mera vid huvudprinciperna än vid detaljerna i förslaget. Det gjorde jag av den anledningen att det finns en principiell skiljelinje i fråga om synen på demokratifrågorna mellan den uppfattning som vi företräder i reservation 1, som miljöpartiet och centern står bakom, och den uppfattning som framför allt socialdemokraterna driver när det gäller den länsdemokratiska modellen. I min inledning frågade jag om Magnus Persson verkligen var överens med civilministern om att man skulle fjärma makt och inflytande från länsmedborgarna. Jag kan inte förstå annat, med tanke på den emfas med vilken Magnus Persson här har försvarat regeringsförslaget, än att han nu är överens med civilministern. Det är t.o.m. så att han först nu är beredd att diskutera de här frågorna, när socialdemokraterna har upptäckt att man kommer att lida nederlag i en väsentlig fråga.

Jag måste då fråga mig: Vad har socialdemokraterna emot länsmedborgarna? Vågar man inte ge dem förtroendet, att ens ta det lilla steget mot länsdemokrati — vilket i och för sig är väsentligt — att låta dem utse ledamöterna i nämnderna, utan den centralstyrning som följer med regeringens förslag? Självfallet är vi beredda att diskutera de här frågorna och se till att de behandlas i utskottet — och det kommer jag att göra så snart som möjligt. Men jag yrkar avslag på förslaget om återförvisning. Det finns nämligen en klar majoritet för ett steg — visserligen litet men ändå ett steg — mot vidgad länsdemokrati, och det ser jag som väsentligt. Men det råder tydligen delade meningar. Civilministern har strulat till det här. Det fanns ju ett enigt utredningsförslag bakom denna tanke, och jag tycker att det är tid och plats att nu och här ta det lilla steget mot vidgad länsdemokrati. Jag yrkar alltså avslag på förslaget om återförvisning och bifall till reservation 24.

Herr talman! Magnus Persson och jag har nog mycket olika syn på samhället och hur det skall utvecklas. Det kan nog inte skymmas av ett aldrig så ambitiöst arbete med detaljerna i ett så här dåligt förslag. Jag trodde att det var en allmän känsla bland aktiva politiker, både socialdemokrater, borgare, kommunister och miljöpartister, att vi har ett väldigt stort avstånd mellan väljare och valda här i landet, och att detta är ett stort problem.

Det är ju egentligen ett mycket konstigt förslag. Jag har ofta talat med socialdemokrater, verksamma både kommunalt och på riksplanet, som har stor förståelse för den här problematiken. Och socialdemokraterna, som är ett stort parti, har många människor med sig. Jag undrar om man verkligen företräder sina medlemmar när man lägger fram ett sådant här förslag. På samma sätt var det när man körde över ett rådslag om Öresundsförbindelserna förra veckan; jag tror inte att man nu heller har ens sina medlemmar med sig på det här förslaget. Att påstå att detta förslag skulle innebära ett ökat förtroendemannainflytande — det är en humbug, en bluff, ett slag i ansiktet, när det faktiskt innebär ett ökat inflytande för socialdemokratiska förtroendemän, eller låt oss säga för den majoritet som vi för tillfället har i riksdag och landsting. Det är ju otroligt att man kan stå här i riksdagens talarstol och påstå att detta skulle innebära ett ökat förtroendemannainflytande. Det är fullständigt nonsens. Magnus Persson talar liksom moderaten Bertil Danielsson om att det här skulle innebära en ökad regional förankring av frågorna. Han menar att alla förslag som i dag diskuteras på länsnivå också i fortsättningen skall diskuteras på länsnivå och i statliga sammanhang. Så skall det inte vara, menar vi från centern och miljöpartiet, utan de här frågorna skall föras in i en verklig länsdemokrati.

Herr talman! Jag skall bara ta upp två frågor. Först till teleoch postfrågorna, där vi inte tycker riktigt likadant som majoriteten. Magnus Persson säger att det blir ”ett oherrans väsen” ute i bygderna om man vill lägga ned en telefonkiosk. Ja, det gör det nog. Men om det är tillräckligt motiv för att länsstyrelsen skall handlägga de frågorna är jag mycket tveksam till. Jag vill i och för sig deklarera att det är viktigt att man har goda telekommunikationer och bra postgång ute i vårt land — det är inte fråga om det. Men frågan är om vi från riksdagen och från regeringsorgan ute i länen skall tala om vilka telefonkiosker som skall finnas kvar — det är jag mycket tveksam till. De frågorna skall nog handläggas på annat sätt. Sedan till den viktiga frågan, hur de föreslagna nämnderna skall väljas. Magnus Persson påstod att vi har ändrat oss. I utredningen var vi eniga — moderater och socialdemokrater — om att nämnderna skall utses av landstinget. Den som har ändrat sig är regeringen. Har man inte förankrat det ordentligt får man ta de konsekvenser som det leder till. För vår del har vi deklarerat den principiella uppfattningen att vi inte skall ha något obligatorium utan att länsstyrelserna själva skall avgöra hur de här frågorna skall behandlas. Då bortfaller frågan, på vilket sätt de här eventuella nämnderna skall väljas. Det är ganska enkelt. Men om en majoritet i kammaren säger att vi skall ha sådana nämnder anser vi att det är viktigt att se till att de väljs på ett riktigt sätt och inte på ett sämre sätt. Av den anledningen tar vi ställning för det. Det ligger helt i linje med vad utredningen har sagt. Det är förvånande att regeringen förändrade det förslaget, som hade en bred uppslutning från samtliga partier.

Herr talman! Jag skulle först vilja kommentera de obligatoriska nämnderna. Jag skulle då vilja börja med att ge socialdemokraterna i bostadsutskottet litet beröm. De har försökt verka för en större flexibilitet, nämligen för att man även utanför Stockholms län och Gotland skall ha möjlighet att något frångå det krav som finns. Det kommer förmodligen att kunna medverka till att man ibland löser vissa problem ute på länsstyrelserna, men man har tyvärr inte accepterat att obligatoriet skall bort. Det kommer att skapa problem — det vet vi. Länen är så olika, och vi tycker att det här är olyckligt. Ett litet exempel. Man får ju en hel del brev från folk runt om i länen. Ett har jag framför mig. Det sägs där att i ett så litet län som exempelvis Hallands län skulle kravet på de fem obligatoriska nämnderna innebära fem nämnder med elva ledamöter vardera plus en styrelse med sjutton ledamöter, sammanlagt 72 personer, tillsammans med kanske 150 tjänstemän. Man får då en ganska otymplig organisation, som inte alltid passar länets behov. Det här gäller flera län. Jag tycker att kravet på ett obligatorium är fel och yrkar återigen bifall till reservation 21. När det gäller frågan hur man skall välja ledamöterna är det ingen nyhet hur folkpartiet har agerat. Jag kan bara peka på den senaste motion vi har väckt om samordnad länsförvaltning. Jag kan citera direkt ur den: ”Eftersom folkpartiet yrkar avslag på en obligatorisk nämndorganisation bör länsstyrelserna själva ges förtroendet att avgöra hur beslutsoch beredningsorganisationen skall utformas. Därför bör även länsstyrelserna själva välja ledamöter till de organ som de väljer att inrätta.” Slutligen yrkar jag också bifall till Agne Hanssons yrkande om avslag på återremissförslaget.

Herr talman! Först några ord till Agne Hansson om huvudprinciperna. Vi ser de här frågorna från olika synpunkter. Det gäller bl.a. frågan om valkorporationen skall vara landstingen själva. Jag tycker att Agne Hansson här gjorde sig till tolk för en alltför myndig uppfordran. Han sade: Vad har socialdemokraterna emot länsmedborgarna? Herr talman! Vi har ingenting emot länsmedborgarna. Det tycker jag att valresultatet också visar. I många av länen har vi ju majoritet. Vi har en bred väljarkår bland länens medborgare. Jag tycker därför att Agne Hanssons spetsar till det litet. Vi tycker, herr talman, att vi har gjort en lämplig och praktisk avvägning mellan nationella mål och regionala intressen. Kjell Dahlström började med att säga att det här är ett dåligt förslag. Han påstod att det medför ett ökad avstånd till väljare och medborgare. Han använde ord som nickedockor och valprocedur och frågade vem man företräder. Herr talman! Jag är inte så kategorisk som miljöpartiets företrädare. Jag har suttit här i kammaren i rätt många år, och jag har sällan hört ett så pösmyndigt förtal av kolleger och företrädare för andra partier. Det är endast miljöpartiets representant som haft den utgångspunkten för sitt anförande, och jag tycker att vi bör hålla oss på en högre debattnivå här i kammaren. Det är riktigt vad Jan Strömdahl säger om vägförvaltningen osv. Men det finns i vart fall en nyansskillnad oss emellan: Ni vill där ha en annan tingens ordning. Också Jan Strömdahl talade om ett nederlag. Det är ju inte fråga om det. Vi vill bereda frågan ytterligare, herr talman. Det är därför som jag på den socialdemokratiska riksdagsgruppens vägnar har lagt fram det förslag som föreligger. Bertil Danielsson talade om postoch telefrågorna. Jag kan lova att en nedläggning av en telefonkiosk eller en nedläggning av en poststation ute i bygderna — exempelvis i Nordvärmland eller någonstans i Norrland — är utomordentligt viktig från regionalpolitisk synpunkt. I motsats till Bertil Danielsson är jag inte på något sätt tveksam till att man får ta upp en diskussion om det i länsstyrelsen; det hälsar jag med tillfredsställelse. Jag tror inte att Bertil Danielsson har sina partivänner ute i länen med sig på den punkten. Vem som har ändrat sig kan man alltid diskutera. Det finns ju två olika reservationer, och jag skall inte orda mer om det. Låt oss ta den debatten i utskottssammanhang! Så till Erling Bager och de obligatoriska nämnderna. De kan självfallet diskuteras. Departementschefen skriver ju också att man är beredd att ta hänsyn till de olikheter som finns mellan länen. Till sist, herr talman: Bostadsutskottet är känt för att vara ett utskott som brukar lösa problemen pragmatiskt. Det är därför jag har begärt ett återförvisningsbeslut i den här frågan. Jag hoppas att ärendet inom kort kommer tillbaka till kammaren. Självfallet kommer vi att respektera den majoritet som finns, men vi vill alltså bereda frågan ytterligare.

Herr talman! Magnus Persson säger att centern och socialdemokraterna harlitet olika utgångspunkter när det gäller huvudfrågan, och det är förvisso riktigt. Detta skulle innebära, menar Magnus Persson, att jag skulle ha mer av myndighetsattityd, eftersom jag anser att landstingen bör utse ledamöter i nämnderna. Det är, Magnus Persson, tvärtom så, att det är ni som intar en myndighetsattityd. Det är ni som inte vill tillåta att valresultatet i länen får slå igenom vid val av länsstyrelse. Vi har ingenting emot länsmedborgarna, säger Magnus Persson. Vi har dessutom majoritet i de flesta länen, fortsätter han. Det är också riktigt, men varför är ni socialdemokrater så rädda för att inte låta den majoriteten i direkta val välja ett länsparlament? Varför väljer ni den centralstyrningen att det i sista hand är regeringen som skall korrigera eventuella valutslag i fel riktning på länsnivå? Det är ju den myndighetsattityden och centralstyrningen som vi inte vill ha. Från centerns sida betror vi länsmedborgarna att själva kunna utse de företrädare som skall besluta om länens angelägenheter på länsnivå, på samma sätt som vi betror kommunmedborgarna på kommunnivå och rikets medborgare när det gäller att utse oss i det här parlamentet. Detta är verklig demokrati, och jag förstår inte varför socialdemokraterna inte accepterar den principen också på länsnivå. Jag tror inte att vi behöver bereda den här frågan ytterligare. Det här bevisar ju att man inte är beredd att ta ett enda litet steg emot en vidgning av länsdemokratin. Jag är inte rädd för att det kommer att gå snett i fortsättningen. Jag tror att moderaterna och folkpartisterna i utskottet klarar den pragmatism som de kommer att bli utsatta för från socialdemokraternas sida. Det är ju det som det gäller i det här sammanhanget. Frågan har utretts, beretts i regeringskansliet och handlagts i normal ordning i utskottet, så nu är det dags för beslut. Magnus Persson sade att socialdemokraterna känner starkt för jordbrukets intressen, varför socialdemokraterna vill behålla lantbruksnämnderna separat. Det är förvisso riktigt. Men med den nya ordningen blir inte intressena på det här området lika starkt tillgodosedda som nu. Det här talar sitt tydliga språk, det blir en begränsning av demokratin. Följden blir mer centralstyrning. Vi slår vakt om jordbrukets intressen och om alla andra speciella intressen som länsnämnderna har. Därför vill vi behålla den nuvarande organisationen till dess att vi får en mer principiell länsdemokratimodell.
Herr talman! Magnus Persson kallade mig pösmyndig. Jag vet inte hur jag skall bemöta den beskyllningen. Vi skall kanske göra en opinionsundersökning och fråga människor i landet vilket parti som uppfattas som pösmyndigt. Jag tror inte att det är det parti som jag företräder. Magnus Persson borde vinnlägga sig om att svara på min fråga: På vilket sätt anser socialdemokraterna att den s.k. reformen innebär en ökning av förtroendemannainflytandet? Majoriteten i landet skulle ju besätta 8—9 platser av 11. Det skulle bli en mycket skev ökning av förtroendemannainflytandet. Att påstå att det skulle bli en förbättring är ju en bluff. Även jag vill passa på tillfället att yrka avslag på förslaget om återförvisning. Det verkar ju som om socialdemokraterna skulle vara rädda inte bara för direktdemokrati ute i landet utan även för direktdemokrati här i kammaren. I dag har vi ett fullt genomarbetat förslag, så det är bara att fatta beslut i frågan. Partierna har tagit ställning. Låt oss gå till beslut!
Herr talman! Jag nödgas åter fresta kammarens tålamod med att ta upp en fråga som Magnus Persson inte vill släppa. Det är kanske en bagatellfråga i de här stora sammanhangen. Men det är uppenbarligen en symbolfråga med tanke på hur socialdemokraterna resonerar. Frågan gäller: Vem skall lägga sig i hur postoch televerksamheten fungerar ute i länen? Jag har redan sagt att det är viktigt att vi har goda kommunikationer och bra postgång. Det är helt klart. Men den utgångspunkten behöver inte medföra att det måste sitta en länsstyrelse och placera ut telefonkiosker ute i bygderna. Det steget tycker jag är väl stort att ta. Magnus Persson är emellertid fast i det gamla tänkesättet att allt skall styras och regleras upp och ned och fram och tillbaka. Men den ordningen löser inga problem utan skapar bara nya. Om det nu är så, Magnus Persson, att länsstyrelsen skall tala om huruvida man får lägga ned en telefonkiosk eller inte och man vill förhindra en nedläggning, vilka möjligheter har man i praktiken? Det finns, såvitt jag vet, inget telefonkiosksbidrag i länsstyrelseanslagen. Har vi här någon sorts avisering om att ett sådant kommer framdeles? Det skulle vara intressant att få veta hur det skall utformas och vilka belopp som det skulle röra sig om. För min del tycker jag att det blir spännande att se vad det blir av det hela i framtiden.
Herr talman! Jag lyssnade noga på Magnus Persson när han kommenterade mitt inlägg om obligatoriska nämnder, och jag uppfattade honom så, att socialdemokraterna är litet grand på glid. Det verkade som om det benhårda motståndet för att behålla förslaget om obligatoriet kanske kunde minska. Det vore klokt om socialdemokraterna kunde släppa tanken på ett obligatorium. Det är bara att återkomma till riksdagen med ett förslag i den riktningen. I så fall skulle, såvitt jag förstår, moderaterna folkpartiet och socialdemokraterna kunna bli överens om att få bort de obligatoriska nämnderna. Det tror jag vore mycket värdefullt.
Herr talman! Till vår högt värderade ordförande Agne Hansson vill jag säga att vi inte är rädda att ta en debatt om centralstyrning, men låt oss ta diskussionen först i utskottssammanhang. Därefter kan vi återkomma i kammaren. Vi är beredda till en öppen diskussion utan några större låsningar. När det gällde jordbruksintressenas engagemang sade Agne Hansson att jordbruket skulle ta stryk. Det är struntprat, eftersom det enligt logiken skulle gälla alla nämnder. Vi menar att de nämnder som kommer in under länsstyrelsen kommer att fungera med ett större antal förtroendevalda. Kjell Dahlström öser galla när han talar om ökat förtroendemannainflytande. Men det är ju, herr talman, minst fem obligatoriska nämnder med ett antal människor. Att inte miljöpartiet råkar komma med är en sak för sig. Se till att ni får ett större väljarunderlag! Det är ju det som det gäller. Kjell Dahlström är indignerad i debatten, eftersom miljöpartiet inte kommer att få någon företrädare i nämnderna. Säg i klartext vad miljöpartiet egentligen vill ha! Det är en sådan debatt som vi skall föra. Moderaterna kommer, Bertil Danielsson, inte undan den här debatten. Det är naturligtvis i moderaternas intresse, men ni skriver ju i er reservation att denna verksamhet inte är av myndighetsnatur. Det går en ideologisk skiljelinje mellan socialdemokraterna och de övriga partierna å ena sidan och er moderater å den andra. Ert förslag kommer inte att stöttas ute i skogslänen och i många andra län. Så förhåller det sig. Till Erling Bager vill jag bara säga: Låt oss nu ta den här debatten, återförvisa och sedan återkomma i kammaren. Det är bättre att i pragmatisk anda diskutera sig fram till en lösning.

Herr talman! En sammanhållen regional statlig förvaltning är ett viktigt led i den fortgående förnyelsen av den offentliga sektorn. Den regionala statliga förvaltningen måste stärkas och samordnas för att vi skall få möjlighet att decentralisera verksamhet som i dag bedrivs centralt, öka medborgarnas möjligheter att påverka utformningen av den statliga politiken och, inte minst, anpassa den till regionens särskilda förhållanden. Vi måste förstås också se till att landets resurser används så effektivt som möjligt. Detta bidrar en samordning till. För att förvaltningen skall kunna uppfylla de krav som ställs på den krävs flexibilitet, i synnerhet som kraven förändras. Det är uppenbart att de krav som i dag ställs på den regionala förvaltningen är annorlunda än då dagens regionala förvaltning formades. Jag skall inte göra någon längre historik. Men jag tror att det är viktigt att man ser den här åtgärden, det här reformsteget, som ett led i en rad åtgärder för att decentralisera och delegera verksamhet ner till den regionala nivån från en tidigare central bestämmanderätt. Det finns många steg i den här riktningen.

Därför har detta drivits i olika steg. Vi har gjort partiella reformer på 1970-talet. Vi har haft ändringar i förordningen om hur det regionala utvecklingsarbetet skall bedrivas. Vi har haft försöksverksamhet i Norrbotten, vilket har åberopats här. Där hade vi just som utgångspunkt att se om vi kunde få den regionala statliga myndigheten att uppträda mer samlat i kontakterna såväl med allmänheten som med kommunerna och näringslivet, att minska sektoriseringen och genom en bättre regional samordning bedriva verksamheten effektivare. Dessutom skulle den nya länsstyrelsen då kunna få bättre möjligheter att koncentrera sig på utvecklingsfrågor och därigenom få en större regional frihet. Det här försöket gav värdefulla erfarenheter och har i betydande utsträckning legat till grund för den proposition som lagts fram för riksdagen. Det är på sätt och vis glädjande att se att det finns en betydande uppslutning bakom förslaget att vi skall ta de här stegen; att vi äntligen är i den situationen att vi nu kan se en samordnad länsförvaltning växa fram, vilket så många har pläderat för under årens lopp. Jag ser det som ett mycket stort steg att vi får en samordnad länsförvaltning som på ett allsidigt och kompetent sätt kan väga ihop olika sektoriella intressen och, inom de ramar som lagstiftningen ger, ta hänsyn till regionala förhållanden. Jag tycker att man i den här debatten ibland blandar samman två saker. Vi behöver naturligtvis ha en effektiv regional och lokal verksamhet, såsom sammanslutningar av medborgarna i kommuner och landsting. Dessa skall naturligtvis bedrivas effektivt. Men vi har också, och det kommer vi aldrig ifrån, behov av en statlig förvaltning, och vi skall med hänsyn till de nationella mål som vi fastlägger, se till att denna effektivt förs ut i de olika regionerna i landet. Jag menar att det är en sammanblandning när man i de här sammanhangen säger att detta står i motsättning till olika typer av lokala eller regionala strävanden i övrigt. Jag ser det inte så. Om man motsätter sig det här blir den enda effekten att vi i stället får kvar en mer centraliserad förvaltning och därmed kommer längre ' aan frågor som är viktiga för medborgarna. Det som Magnus Persson sade i den här debatten är viktigt. Vi kommer alltid att ha nationella mål som vi vill försöka få uppfyllda i hela landet, mål som bryter mot regionala intressen och samordningskrav. Det är det som är bakgrunden till den här reformen. Reformeringen av den statliga regionala nivån påverkar ju även andra samhällsnivåer. Det innebär verkligen att de centrala verken får större möjligheter att styra via materiella regler och ekonomiska styrsystem, i stället för att ofta i alldeles för hög grad i detalj styra hur verksamheten skall skötas när den kommer ut på verksamhetsplanet. Länsstyrelsen blir genom den här reformen en mer allsidigt sammansatt myndighet, som jag ser det. Därigenom får vi möjligheter att delegera ytterligare uppgifter till den regionala nivån. Det är viktigt att vi kan göra det. Jag måste också understryka att reformen inte skall ses som ett alternativ till att ge kommunerna större beslutsbefogenheter. De strävanden som jag brukar ta min utgångspunkt i, och som jag är en varm anhängare av, skall fortsätta med all kraft. Jag ser det här beslutet som en möjlighet att fortsätta ett effektivt decentraliseringsarbete, inte som motsatsen. Men det är i länsstyrelsen, anser jag, som de för länet strategiska besluten måste fattas. Styrelsen skall fastställa myndighetens grundsyn på utvecklingen i länet, följa verksamheten inom länsstyrelsen och ta ställning till planer eller program för arbetet. I de obligatoriska nämnder som föreslås kommer det, om vi genomför reformen, att innebära att vi får en tillämpning av lagstiftningen på det sätt som vi vill. När det gäller hur nämnderna utses tror jag att det är viktigt att påpeka att det i de olika nämnderna i hög grad handlar om en tillämpning av lagen på olika områden. Vi har ansett det som ganska betydelsefullt att vi får en viss kontinuitet med nuläget när det gäller utseendet av en del av nämnderna, — som ju i dag helt utses av regeringen. Det tror jag inte riktigt framgick av den tidigare debatten. Men det kan vara ganska oklart var man hämtar sina mandat, eftersom nomineringen görs av korporationer, av olika intressen eller av länet. Också Landstingsförbundet framför i sitt remissyttrande att det kan vara ganska viktigt att markera varifrån man får sina mandat. Vi har velat markera att det är regeringen som utser en del av nämnderna. Jag tror att det vore olyckligt om man nu helt plötsligt här i kammaren ändrar uppfattning utan att fundera igenom de tre alternativen. Vi har stannat för, och det är det vi har presenterat i propositionen, att regeringen och länsstyrelsen skulle utse hälften var när det gäller samtliga de här nämnderna. Jag har naturligtvis själv noterat att länsstyrelsen i Norrbotten hade goda erfarenheter av att landstinget självt utsåg nämnderna. Det har man pläderat för här. Men jag tycker att det finns betydande invändningar mot att man skulle låta länsstyrelsen utse alla ledamöter i facknämnderna. Där finns det ju litet annorlunda utgångspunkter när det gäller hur man skall arbeta än i själva länsstyrelsen. Jag skall också något kommentera de synpunkter som förs fram i utskottsbetänkandet. Bl.a. har jag noterat att man vill göra vissa tillkännagivanden till regeringen. Det finns naturligtvis skäl att se litet annorlunda på nämndorganisationen i Stockholm och på Gotland, en fråga som vi själva har berört. Stockholms läns landsting har ju uppgifter som är längre gående än vad man har på andra håll i landet. Det kan noteras att det förs en diskussion också i andra storstadsområden av motsvarande skäl. Även Gotland är ett särfall. I propositionen säger vi att det kan finnas behov av särlösningar även i några andra fall. Vi får utreda den saken när vi nu sätter i gång ett mer omfattande arbete framöver med att fullfölja den här reformen. Jag ser alltså reformen som en viktig del i arbetet på att få en effektiv och väl fungerande förvaltning i hela vårt land. En ny och sammanhållen statlig och regional förvaltning är ett riktigt och viktigt steg för att effektivisera och decentralisera den statliga verksamheten, men också för att öka möjligheterna för medborgarna att påverka utformningen av den statliga politiken samt anpassa den till varje regions särart. Det bör leda till ett effektivare utvecklingsarbete i länen, en smidigare administration och kanske framför allt, vilket är en viktig punkt, problemlösningar över sektorsgränserna. Herr talman! Det är således ett viktigt steg som vi nu kan ta. Om det finns anledning att återremittera ärendet för att reda ut en punkt, ser jag det ändå som en stor vinst att vi har kunnat uppnå betydande enighet om en samordnad länsförvaltning.

Herr talman! Jag skall framföra några korta synpunkter i frågan, om på vilket sätt nämnderna skall utses. I utredningen, i vilken jag ingick, var vi ense om att det var lämpligt att — Prot. 1989/90:35 landstingen var valkooperation. Det fanns en symmetri i synsättet genom att 29 november 1989 den nuvarande länsstyrelsen och även den nya kommer att utses avvlands= Z—A tingen. Om det nu inrättas länsorgan, länsnämnder, som i viss mån kan sägas vara underställda länsstyrelsen, kan det inte vara rimligt att något annat organ — regeringen — skall vara med och bestämma sammansättningen, utan det måste följa samma linje. Om vi skall ha dessa obligatoriska nämnder är den modellen den klart bästa. Det var också utredningen ense om. Den som har ändrat sig i grunden är regeringen och inte majoriteten i riksdagen. Därför tycker jag det finns all anledning att verkligen fundera igenom den här saken. Vi har gjort det, men man kan verkligen fråga sig om den tidigare majoriteten har gjort det. Det har nog brustit något därvidlag.

Herr talman! Det här är ett viktigt steg framåt, säger civilministern. Jag vill påstå att det är ett steg tillbaka när det gäller länsdemokratin. Vi är inte ens beredda att i enighet ta det lilla steget mot en länsdemokrati, där landstingen får utse länsstyrelsenämndernas mandat. Det är gångarten som jag kan beskriva den i den här debatten. Civilministern säger att vi måste stärka den regionala och statliga förvaltningen för att kunna centralisera. Vi skall alltså först centralisera och därefter decentralisera. Vad hindrar regeringen och civilministern från att decentralisera statliga uppgifter i den organisation som vi redan har? Jag kan inte se ett enda hinder för det. Sätt i gång och decentralisera! Jag betror varje länsmedborgare att i full demokratisk anda kunna ta hand om de arbetsuppgifter som decentraliseras. Jag tror inte alls att det är där skon klämmer. Vi skall vidare diskutera samordningen, säger civilministern, och det tycker jag att vi skall göra. Det finns i dag två organ på länsnivå, nämligen landstingen och länsstyrelserna. Av dem är landstinget det enda organ som utses demokratiskt i val. Jag tycker det är en riktig samordning att utveckla den demokratiska modellen. Jag tror nämligen i likhet med civilministern 101 att vi har behov av en statlig förvaltning på regional nivå. Där är det ingen sammanblandning. Vi i centern anser att de uppgifter som behövs för en statlig förvaltning kan samordnas under ett länsparlament. Där finns den principiella skillnaden mellan våra uppfattningar. På den punkten delar jag alltså inte civilministerns uppfattning. Civilministern menade att Norrbottenmodellen har gett värdefulla erfarenheter. Men det råder delade meningar om den saken bland inte minst remissinstanserna. Jag frågar mig fortfarande varför regeringen och civilministern lägger fram ett förslag som egentligen ingen vill ha. Känner sig inte civilministern litet besvärad av att han egentligen inte är en minister för länsmedborgarna i detta fall? Såvitt jag förstår måste han vara företrädare för någon annan, om han bygger sin uppfattning på vad som har kommit fram i Norrbottenmodellen. Den har ju sablats ned. Vilka är civilministerns motiv för att frångå utredningens förslag när det gäller de val som vi nu diskuterar? Jag kunde inte uppfatta några särskilt starka motiv för det i civilministerns anförande.

Herr talman! Inte oväntat har civilministern och jag ungefär lika olika syn på samhället som Magnus Persson och jag hade i den tidigare diskussionen. En decentralisering av statlig verksamhet kan aldrig vara detsamma som fördjupad närdemokrati och ökad satsning på regionens självstyre. Absolut inte. Men det låter på det utvecklade politiska dubbelspråk som civilministern talar som om detta skulle innebära en faktisk decentralisering. Staten, majoriteten och regeringen får fler tentakler och den statliga styrningen av hela landet blir mer och mer finmaskig. Det är här det blir så svårt för människor i Sverige att hänga med och förstå hur saker och ting fungerar. Man förstår inte hur man skall kunna påverka besluten där man hör hemma, i Skåne, i Dalarna eller någon annanstans. Detta förslag är olyckligt. Det innebär att en sammanblandning av folkstyre och centralmakt drivs till sin spets i och med detta erbarmligt dåliga förslag. Kan civilministern här svara på vad det finns för klokt i att åtta-nio förtroendevalda i dessa nya nämnder skall tillsättas av den förhandenvarande majoriteten i riksdag och landsting? Jag kan inte begripa hur ett demokratiskt partis företrädare kan hävda att detta på något sätt skulle vara rimligt.

Herr talman! Regeringen har naturligtvis övervägt de tre olika möjligheterna att utse nämnderna. Jag tror att det är viktigt att man har klart för sig att vi i jämförelse med den modell som finns nu kommer att samordna med länsstyrelsen och därigenom får möjlighet att väga ihop beslut som annars skulle ha beslutats inom sektorer. Det är en stor vinning. Det är självklart att det finns nationella mål och intressen som måste tillgodoses. Det är ganska viktigt att markera att man genom de mandat som så att säga kommer utifrån skall tillämpa en nationell målsättning och genomföra nationella beslut på det regionala planet. Det har vi velat markera på det här sättet. Jämfört med den nuvarande situationen, där staten utser samtliga ledamöter i några av länsnämnderna, innebär detta också att man i landstinget får ett större inflytande — ett betydande, ett stort inflytande — över hur dessa ledamöter utses. Regeringen stannade för den här lösningen. Jag har läst uttalandena om Norrbottensmodellen, vilken innebär att länsstyrelsen utser ledamöter i de olika nämnderna. Jag har för egen del den uppfattningen att det i så fall vore bättre än att landstinget utser samtliga. Jag har redovisat varför jag valde den väg jag valt. Detta är ett svar till både Bertil Danielsson och Jan Strömdahl. Jag vill sedan till Agne Hansson säga att jag har ytterligt svårt att följa honom i hans resonemang, när han menar att detta skulle vara ett steg tillbaka i den demokratiska utvecklingen. Han ser det som att vi nu skulle centralisera en verksamhet. Det finns inga sådana inslag i det förslag som nu har framlagts, utan det innebär att vi decentraliserar uppgifter i den statliga organisation och verksamhet som vi nu har. Att vi gör på det sättet kan verkligen inte ses som en misstro gentemot länsmedborgarna. Detta är ett sätt att föra ned viktiga beslut till en nivå där man kan göra en regional anpassning och tillämpning av nationella beslut och riktlinjer. Jag tycker att Kjell Dahlström på ett mycket egenartat sätt blandar samman dessa saker. Han säger att det är fråga om en sammanblandning av folkstyre och centralmakt, som om ett folkstyre inte behövde någon form av central samordning eller centralmakt. Jag känner inte till något väl fungerande folkstyre som inte har en centralmakt. När man sedan tillämpar bestämmelserna måste man se till att man får en så väl anpassad tillämpning som möjligt till de särarter och de lokala förhållanden som finns. Men om man skulle klara sig utan någon typ av centrala beslut i ett land, då är det ett annat slags folkstyre som Kjell Dahlström talar för. Riksdagen fattar oupphörligt beslut om riktlinjer, lagar och osv. som skall tillämpas på det regionala planet, bland medborgarna. Det vore väl konstigt om man då inte måste ha någon typ av organisation som skall se till att detta verkställs. Det är den uppgiften som bl.a. länsstyrelserna har. Genom att vi på det här sättet får en samordnad länsstyrelse ökar vi möjligheterna att slippa detaljstyra. Vi kan i stället ha olika uppföljningar av annan art. Det anser jag vara en stor vinning.

Herr talman! Civilministern säger att han har övervägt alla tre modellerna, men att han ändå inte vågade ta steget fullt ut, eftersom ledamöterna i vissa sektorsorgan utses direkt av staten. Det är ju riktigt, men det lilla steget borde man kunna ta. Ett annat motiv skulle vara att det finns nationella mål som man måste tillgodose regionalt. Det krävs med andra ord fortfarande en del centralstyrning — så tolkar jag de orden från civilministern. Men om man nu skall klara att uppnå de nationella målen, hade civilministern då tänkt sig att skicka ner personer från regeringen till länen för att redovisa den samlade statsmaktens syn, eller skall man vid utseende av ledamöter ta dessa platser från länen? Skall man göra detta, har jag mycket svårt att förstå att man inte fullt ut kan ta det demokratiska steget och betro länsmedborgarna med förmågan att själva utse dessa ledamöter. Om det fortfarande är länsmedborgare som skall svara för regeringens syn när det gäller målsättningen, kan jag inte förstå annat än att det enda motiv som finns är att denna ändring skall vara garantin för att det skall vara socialistisk och socialdemokratisk majoritet i alla länsstyrelsernas nämnder. Något annat motiv finns det inte för ett sådant förslag, som jag ser det, om man inte är beredd att från regeringen skicka dessa representanter för att tillgodose de nationella målen. Civilministern säger vidare att dessa beslut inte innebär någon centralisering. Det är ganska tydligt att man lägger ner en rad länsnämnder, vilkas uppgifter centraliseras till en länsstyrelse, där landshövdingen skall vara obligatorisk ordförande och där man utser förtroendemän i vissa nämnder. Sedan skall man den vägen kunna samordna det hela, och landshövdingen skall vara regeringens förlängda arm. Jag kan inte uppfatta det på annat sätt än att detta är ett steg tillbaka mot en centralisering. Det räcker inte för regeringen att med ramlagar lagreglera hur demokratin på länsnivå skall utvecklas.
Herr talman! Jo, civilminister Johansson, visst skall vi i framtiden ha en svensk, nationell maktutövning där makten kommer från folket. Det hoppas jag verkligen att vi är överens om, så att vi inte förpassar denna maktutövning till Bryssel eller till några andra konstifika konstellationer i Europa. Men denna nationella maktutövning behöver ju inte bli så fruktansvärt finmaskig så att statsmakterna beslutar i ärenden i vilka beslut mycket väl kan fattas på det regionala planet. Kommunerna utgör i dag de nivåer i folkstyrelsemening betraktat som har den politiskt kanske starkaste folkliga förankringen. Byggnadsnämnderna i kommunerna -— vilka tidigare har nämnts av flera olika talare, bl.a. av Jan Strömdahl — tillämpar just de lagar som vi stiftar i riksdagen och de förordningar som kommer från regering, myndigheter och departement. Det går alldeles hyfsat. Om kommunmedborgarna inte är tillfreds med de beslut som fattas i kommunerna så finns det möjlighet att överklaga och anföra kommunbesvär. Det går galant! Jag förstår inte varför vi inte skulle kunna få en likadan utveckling även på den regionala nivån. På det sättet skulle vi i praktiken minska det fruktansvärda avståndet mellan väljare och valda, som vi — åtminstone i vårt parti, och jag tror att detsamma gäller för även andra insiktsfulla politiker — upplever så starkt. Jag kan slutligen konstatera att jag inte får något svar på frågan om det är demokratiskt riktigt att åtta eller nio av elva förtroendevalda i de nya nämnderna skall tillsättas av majoriteten. Socialdemokraterna väljer att inte svara på den frågan. Jag kan konstatera att vi har olika syn på samhället, och längre än så här tror jag inte att vi kommer i den här debatten.
Herr talman! Det är inte så, Agne Hansson, att jag tvekar inför att ta något steg. Jag har kommit fram till att det inte skulle vara något bra beslut att låta landstingen utse alla i facknämnderna. Jag menar att det är ganska vik — Prot. 1989/90:35 tigt att markera att detta är statliga organ. Människor bor någonstans, och 29 november 1989 jag anser det vara en ganska främmande tanke att så att säga plocka männi= GA skor från andra län för att sätta in dem i dessa nämnder. Så fungerar det inte nu heller även om alla i en del nämnder — och detta är vi ense om — utses av staten. Jag anser alltså att frågan om mandatet är ganska viktig. Det är bra att Kjell Dahlström tog tillbaka vad jag uppfattade som överord i frågan om vad som är folkstyre och centralmakt. Det är viktigt att ha dessa principer klara, annars tror jag att man hamnar alldeles fel i både agitation och diskussion. Jag ser det som litet sorgesamt att jag inte har lyckats klargöra för Kjell Dahlström att det just är för att möjliggöra en långtgående delegation av beslut bl.a. ner till kommunerna som det är bra med en samordning på detta sätt på länsplanet. I och med detta får vi en möjlighet att på länsplanet följa upp, summera och värdera det som sker ute i kommunerna. Vi behöver inte detaljstyra. Detta är en decentralisering som möjliggör en ytterligare decentralisering ner till kommunerna. Men man måste se detta såsom olika nivåer. Vi skall inte blanda ihop det lokala folkstyret med att det ibland är nödvändigt med nationella mål som, enligt riksdagens beslut och våra egna värderingar, måste föras ut till den lokala nivån. Detta är ganska viktigt att komma ihåg.

Herr talman! Det ärende som nu diskuteras har varit föremål för yttrande från konstitutionsutskottet. Detta är en av anledningarna till att jag, på sluttampen visserligen, har begärt ordet i debatten. Att frågan har varit i konstitutionsutskottet är också i och för sig ett bevis på att den betraktas som viktig ur konstitutionell synpunkt och ur demokratisynpunkt. Och det är den enligt min mening. Jag lyssnade tidigare i dag på en debatt med anledning av utrikesutskottets betänkande. Där apostroferades ideligen den pågående demokratiseringsprocessen i Östeuropa. Alla hälsade vad som var på gång där med stor tillfredsställelse. Många knöt stora förhoppningar till den utveckling som nu är på gång. Jag anser också att man har all rätt att göra det. 1990-talet kan bli demokratins årtionde i Europa som helhet. En sådan förändring skulle vara skön för oss alla att få uppleva. Låt oss hoppas att denna förändring kommer och att den står sig. Denna process kommer säkert att bli mödosam. De kontakter jag har haft med människor som är engagerade för demokratin har visat att det finns en stor entusiasm men också en betydande vilsenhet vad gäller demokratins former. Vi har i vårt land förmånen att kunna bygga vår demokrati på en nu rätt lång tradition. Ingen ifrågasätter det demokratiska styrelsesystemet som sådant eller de grundpelare på vilket detta vilar. Men det innebär inte, herr talman, att vår demokrati i sig är fullkomlig eller färdig. Det brukar sägas att 105 demokratin ständigt måste återerövras, och så är det. Nya tider och samhällsutvecklingen i dess helhet ställer nya krav. Jag tror för min del att demokratifrågorna framöver i olika former kommer att bli allt viktigare också hos oss. Den fara som lurar och som vi i så många sammanhang har upplevt är att demokratin stelnar i byråkratiska system, att omvägen från medborgarna till de organ som har att fatta beslut och ta ansvar för dessa beslut blir alltför lång. Det talas om ”vi” och ”de”, och inte sällan om ”de där uppe”. Detta är uttryck för frustrering och missnöje, uttryck för en känsla hos den enskilde medborgaren av att denne inte kan nå fram och att han eller hon inte har något inflytande. Detta är viktiga frågor. Vi som har ansvaret för hur den lagstiftning ser ut som bestämmer demokratins former måste ständigt ha för ögonen hur vi skall kunna bevara och vidga det folkliga inflytandet och förbättra den närhet mellan medborgare och beslutsfattare som är avgörande för att man skall kunna tala om en levande demokrati. Här finns mycket som man skulle kunna anknyta till. Men även demokratifrågor diskuteras ju här i riksdagen styckevis och delt. Vi beslutar också styckevis och delt. Inte så sällan går besluten tyvärr i en annan riktning än den jag har angivit såsom önskvärd. Byråkrati och centralstyrning ges nya instrument; möjligheten till deltagande och ansvarstagande beskärs. Jag vill inte påstå att detta sker genom något slags ond vilja. Det finns ofta goda, ibland riktigt goda, skäl för de delreformer man vill genomföra. En del genomförs t.ex. i effektivitetens namn. Men det bekymmersamma är att dessa delreformer så sällan sätts in i ett större sammanhang, dvs. man diskuterar inte vilken färdriktning den lilla eller halvstora reformen innebär. Det är i det perspektiv jag nu har beskrivit, och vilket jag förstår en del av kammarens ledamöter anser vara litet patetiskt, som även den förändring av styrelseformerna på länsplanet som nu diskuteras skall ses. Detta är nödvändigt om vi vill ha ett helhetsperspektiv och ett framtidsperspektiv. Det är också i detta sammanhang som det synsätt som vi i centerpartiet för fram i vår partimotion skall fogas in. Vi har inom centerpartiet den grundläggande inställningen att reformer såväl på det primärkommunala området som på länsplanet skall syfta till att vidga demokratin, till att öka inflytandet för dem som bor inom kommunen eller regionen och till att ge former för ett så direkt ansvarsutkrävande som möjligt. I detta perspektiv har det dubbelkommando som finns i länen aldrig varit särskilt lyckat. De folkvalda landstingen har trängts in i ett hörn där de haft att syssla med begränsade specialiteter, främst sjukvården, som naturligtvis i sig är viktig. Under senare år har man kunnat notera att landstingen åtminstone debattledes har engagerat sig i allt fler frågor. En allmänpolitisk debatt i ett landsting spänner numera över det mesta. I de flesta landsting finns således en slags allmän beredskap att fungera som övergripande organ för länets angelägenheter. I ett stort antal frågor saknar dock landstinget beslutsfunktioner. Samtidigt som man kan notera den här utvecklingen kan man också se att de statliga länsstyrelserna har expanderat över nya områden av allmänpolitisk karaktär, t.ex. samhällsplanering och miljövård. Parallellt med detta har traditionella förvaltningsuppgifter — särskilt inom rättsväsendet — lyfts ut och — Prot. 1989/90:35 lagts på särskilda organ. 29 november 1989 I realiteten har vi således två organ på länsplanet för allmänpolitiska frå dj gor, det folkvalda landstinget och den statliga länsstyrelsen. Med den utveckling vi har, och den utveckling vi kan se framför oss, blir det en allt märkligare ordning. Trenden är dessutom att länsstyrelserna förstärks och landstingen försvagas. Man vill t.o.m. ta ifrån landstingen en del av funktionerna inom sjukoch hälsovården. I den allmänna debatten har det förekommit direkta förslag om att landstingen skall avvecklas. Det är mycket som tyder på att utvecklingen — om den får fortsätta, utan att vi gör något åt den — går iden riktningen. Till detta perspektiv hör också de propåer om en ny, radikal storkommunreform som har förekommit i debatten och som skulle leda till en ytterligare försämring av demokratin på det primärkommunala planet. Om landstingen avvecklas undan för undan — som många tycks vilja ha det — kommer vi på länsplanet att få kvar det statliga länsorganet under regeringens direkta befäl. Man måste fråga sig om det är den utvecklingen vi vill ha. Vi måste i varje fall kunna föra en principiell och framåtsyftande debatt om dessa frågor. Är det den utvecklingen vi vill ha? Vill vi inte ha något folkligt, demokratiskt, direktvalt organ på länsplanet? Inom centerpartiet har vi länge engagerat oss i dessa frågor. Vi tycker att den utveckling som vi nu har för ögonen och som kanske kan skönjas i framtiden är mycket oroande. Det är en utveckling som enligt vår mening går rakt emot alla strävanden att stärka demokratin. Vi anser för den sakens skull — vilket vi har uttryckt i vår partimotion — att det är hög tid att vi får till stånd en ordentlig genomgång av hur styrelsesystemet skall vara utformat på länsplanet. De försök som gjordes för ett tiotal år sedan ledde i stort sett inte till någonting. Under socialdemokraternas regi har intresset nu helt och hållet varit inriktat mot förvaltningssidan, dvs. mot länsstyrelserna. Det kanske inte är så förvånande. Det stämmer väl med en gammal socialdemokratisk tradition. Det är kanske inte heller så förvånande att finna att moderaterna sluter upp utan några större dubier. Mera förvånande är att folkpartiet, som bara för några år sedan var anhängare av en utbyggd länsdemokrati, nu helt tycks ha lämnat den tanken. Den inriktning på utredningsarbetet som vi vill ha från centerpartiet framgår av vår partimotion. Vi vill se en utveckling som leder till att de folkvalda landstingen blir övergripande beslutsorgan på länsplanet. Det kan tänkas att genomgången ger till resultat att man finner att vissa uppgifter som länsstyrelserna handlägger måste vara direkt statliga förvaltningsuppgifter. Då får man naturligtvis finna vägar att lägga dessa uppgifter på statliga organ. Som en talare har varit inne på tidigare i debatten tycks man mena att det styrelsesystem som fungerar på det primärkommunala planet inte skulle kunna fungera på länsplanet. Såvitt jag kan förstå finns inga principiella inställningar mot det förslag som vi har framlagt. Att vi har det system som vi har nu på länsplanet är i huvudsak historiskt betingat. Ingen skulle komma på tanken att uppfinna det. Precis på samma sätt sade man om tvåkammarsystemet: Hade vi inte haft det systemet, hade ingen i vår moderna tid kom mit på tanken att uppfinna det. Det finns således inga rationella eller principiella skäl för det märkliga dubbelkommando som finns i länen. Det tycks som om riksdagen återigen kommer att fatta ett beslut utan att tänka närmare på i vilken riktning beslutet för och vad det kommer att betyda för självstyret och demokratin på länsplanet. Detta tycker jag är djupt beklagligt. Min taletid börjar ta slut, och jag kan för den skull inte beröra allt som har sagts tidigare i debatten. Det är ingen som t.ex. vill påstå, som det antyddes här, att en länsdemokratisk lösning skulle innebära att allt vad regler och bestämmelser heter kastas över ända. Det är självklart att landstingen likaväl som kommunerna skall följa de lagar på olika specialområden som vi stiftar här i riksdagen. Det är givet. När man hör dessa resonemang förvånar man sig över hur man vågar ha kommuner i vårt land med den uppbyggnad, struktur och beslutsbefogenhet som de har. Hur vågar man överlämna så viktiga delar av samhällsangelägenheterna som sjukvården till landstingen? Jag vill avsluta med att ställa en fråga till utskottsmajoritetens företrädare och för övrigt också till civilministern: Har ni några tankar om landstingens framtid och om rollfördelningen framöver mellan landsting och länsstyrelser?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
Herr talman! Jo, Bertil Fiskesjö, vi funderar kring detta liksom alla andra. Jag tycker också att debatten bör få ha sin plats. Det förs en ganska utförlig diskussion i landstingen om den roll de har med en stark koncentration på sjukvården, men där uppgifterna t.ex. har blivit allt viktigare när det gäller trafikförsörjningen i länen. Jag är övertygad om att denna diskussion kommer att ta ytterligare fart när man skall diskutera storstadsproblemen i anslutning till storstadsutredningen. För min del har också nuddat vid tanken på att kommunalförbund i vissa fall kan vara ett organ för att kommunerna skall kunna samarbeta för att lösa kommunala problem när den enskilda kommunen kanske är för liten. Jag tycker att man skall ha en ganska öppen attityd. Det är viktigt att ha en klar syn på detta. Vi behöver en statlig förvaltning som är så litet centralistisk som möjligt.

Det är frågor som med hetta diskuteras i riksdagen, och det är rimligt att man sätter upp nationella mål. Men det är också rimligt att man får en diskussion om hur samordningen skall ske regionalt. Jag har dock svårt att se hur man kan säga att landstingen får klara vissa saker själva. Där ligger själva diskussionspunkten. För vissa frågor fastställer vi centrala mål, som sedan skall föras ned på olika nivåer. För andra uppgifter har vi kommunala uppdrag, som i vissa fall kan föras samman och lösas gemensamt av kommunerna. Jag tror att det är ett grundläggande fel om man blandar samman detta och säger att vissa funktioner borde kunna integreras och att det är för mycket med ett statligt och ett kommunalt organ på den regionala nivån. Den uppfattningen har inte jag. Det är också det som har präglat denna proposition.
Herr talman! Det var trevligt att civilministern ville uttrycka några tankar. Jag måste säga att så särskilt övertygad om vad civilministern syftar mot inför framtiden blev jag inte. Civilministern upprepar här att nationella mål skall tillgodoses och verkställas i olika delar av landet. Ingen har ifrågasatt detta. Ingen ifrågasätter att folk ute i kommunerna är skyldiga att på många områden strikt följa de målangivelser som finns i de beslut vi fattar i denna riksdag. Ingen ifrågasätter detta! Sedan kan man ha olika uppfattningar om hur vida ramar man kan ge kommuner och landsting. Men det är en fråga för sig. Jag skall inte ta upp den diskussionen nu, annat än genom att säga att jag tycker att man skall ha så vida ramar som möjligt. Ingenting av det som civilministern har anfört här är något argument, varken ur principiell eller rationell synpunkt, mot de åsikter vi har framfört i vår partimotion. Jag tycker för min del att det är utomordentligt olyckligt om man på länsplanet rensar bort den bit av direkt folklig demokrati som fortfarande finns och ersätter denna med en uppifrån samhället dirigerad byråkratisk institution över hela fältet. Det är den utvecklingen som är på gång, civilministern, och som vi måste göra någonting åt om vi vill ha en kvarvaro av demokrati också på länsplanet. Jag vill avslutningsvis ännu en gång uttrycka min förvåning över särskilt folkpartiets ståndpunkt i dessa frågor. Folkpartiet har tydligen helt och hållet i verksledningspropositionens anda accepterat regeringens tankegångar i detta speciella fall.

Herr talman! Det finns en motsättning i både vad centerpartiet skriver i sin motion och sin reservation och vad Bertil Fiskesjö nu ger uttryck för. Jag kan inte se annat att man skapar denna motsättning genom att man inte vill acceptera att vi, för de uppgifter som vi har sagt är nationellt övergripande, vill ha en så effektiv regional organisation som möjligt. Det är det som uppnås genom att man på länsplanet får bättre möjligheter än i det nuvarande systemet att samordna och sammanväga de sektorsintressen som finns.

Denna reform innebär inte i något hänseende ett förstatligande av kommunala uppgifter. Det finns ingenting sådant i denna reform. Men den möjliggör däremot en decentralisering och lokalisering. Herr talman! Får jag i sammanhanget läsa upp ett litet avsnitt ur en bok: ”I detta sammanhang må upptagas en invändning, som gjorts mot länsstyrelseutredningens förslag. Mot detta har man nämligen bl.a. anmärkt, att sam manförandet inom länsstyrelserna av ett flertal nu fristående statliga länsorgan är ett slags centralisering. Bortsett från att detta ord i så fall tages i en annan mening än den, vari det i allmänhet användes, skulle jag kunna ge anmärkarna rätt, om det inte vore så, att landshövdingarna redan sitta som ordförande i flertalet av dessa fristående länsorgan. Centraliseringen blir väl inte större, därför att man på ett vettigare sätt organiserar det av en och samma person ledda arbetet.” Detta är taget ur ett tal av Arthur Thomson 1951. Det markerar kanske hur länge denna diskussion har pågått. Jag tycker att Arthur Thomson hade rätt och att vi gör rätt när vi ställer oss bakom en samordnad länsplanering.

Herr talman! Bertil Fiskesjö är förvånad över att folkpartiet har ställt sig bakom stora delar av förslaget till samordnad länsförvaltning. Det tycker jag är litet märkligt. Det är ganska många år sedan vi talade om länsparlament. Vi har också i den parlamentariska utredningen i stora drag ställt oss bakom inriktningen på förslaget. Däremot tycker jag att Bertil Fiskesjö hade en stor poäng i sitt anförande. Det var när han tog upp hur man skall tillsätta personerna i nämnderna. Jag vet inte om Bertil Fiskesjö inte har läst folkpartiets reservationer eller följt debatten tidigare här i dag. Vi har i princip identiska uppfattningar om att dessa personer skall utses regionalt. Vi har också tidigare i debatten yrkat bifall till den reservation som centerpartiet står bakom om att ledamöterna i de olika nämnderna skall utses regionalt. Men om Bertil Fiskesjö söker en träta i övrigt om det hela, kanske vi kan ta det. Jag vet inte om vi skall ha en votering också före kl. 18. Jag vill nöja mig hittills med det jag har sagt nu.
Herr talman! Jag förstår fortfarande inte civilministerns resonemang. Nationella mål skall tillgodoses. Vi är ense om det. Det finns vissa saker som vi måste besluta om i detta hus, som vi skall besluta om här och som skall vara någorlunda lika i riket som helhet. Vi är ense om det. Dessa mål som vi fastställer här är kommunerna skyldiga att efter bästa förmåga förverkliga, inom vidare eller snävare ramar, med den variation som den kommunala självstyrelsen ger. Vi tycker att det är ett bra system. Varför blir detta ett förkastligt system så snart man börjar tala om tillämpning av samma principer på länsnivå? Det är detta jag inte förstår. Man kan naturligtvis säga att landstinget har inflytande sidledes på litet olika sätt beroende på hur man bestämmer att representationen skall se ut. Men detta är ju snirkelvägar. Hur skall medborgarna i allmänna val kunna avkräva de ledamöter som sitter i länsstyrelserna och deras olika organ något direkt ansvar för beslut som de inte ens vet hur de har kommit till, beslut som sällan ens har debatterats offentligt? Genom denna avskärmning av allmänpolitiska frågor till regionala, statliga och byråkratiska organ skärmar man ju också av den allmänpolitiska debatten i viktiga samhällsfrågor. Jag tror att det kommer att ställas större och större krav på decentralisering. Och det är bra att vi har instrument för detta. Men det ställs också större och större krav, inte bara inom kommunerna utan också på länsplanet från medbor = Prot. 1989/90:35 garna, på insyn och möjlighet till ansvarsutkrävande. 29 november 1989

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för det ställningstagande som utskottet har gjort beträffande fiskets administration på länsnivå. Det gör jag eftersom jag är en av motionärerna. Jag skulle i övrigt vilja kommentera två saker i denna debatt. Den första handlar om den diskussion som har föregått propositionen och som också till en del har tagits upp här i dag och i vissa reservationer. Det handlar om lantbruksnämndernas ställning i den nya länsförvaltningen. Jordbrukspolitiken är nu föremål för omprövning. Det är den största förändringen på 50 år. Denna fråga är nu föremål för diskussioner runt om i landet. Det finns en massiv uppslutning omkring grunddragen i förslaget till ny jordbrukspolitik, och förändringarna kommer med all sannolikhet att genomföras. Det som diskuteras är en avreglering men också en ny målformulering och nya medel för att nya mål skall nås. De tre mål som diskuteras är beredskap, miljö och regionalpolitik. Det har länge i den glesbygdsoch landsbygdspolitiska debatten, där jordbruket spelar en stor roll, talats om en ny syn på sektorspolitiken. Det hävdades t.ex. på glesbygdsdelegationens stora framtidskonferens i Östersund i september att man skulle ha mer sektorssamverkan. Och det beslut som vi nu står inför innebär bl.a. ett svar på glesbygdsdelegationens krav. De förändringar som hela jordbruksnäringen står inför innebär att de problem som är av sektorsövergripande natur skärps. Detta talar för att lantbruksnämnderna måste få ett starkt organisatoriskt samband med länsstyrelserna och dess olika sektorsansvariga. När ett av de jordbrukspolitiska målen blir regionalpolitik, måste man självfallet stärka sambandet mellan den regionalpolitiska enheten på länsstyrelserna och lantbruksnämnderna. Man måste dessutom från lantbruksnämndens sida själv vidga sitt verksamhetsområde till att omfatta landsbygdsutveckling i en vidare mening. Dessa möjligheter försvåras naturligtvis om nämnderna står avskilda från övrig länsförvaltning. Den framtida jordbrukspolitiken kommer även att innebära att krav kommer att ställas på en omläggning eller kanske t.o.m. en nedläggning av mark som i dag brukas för t.ex. spannmålsproduktion. Detta skapar problem som har med fysisk planering att göra. Detta i sin tur kräver ett nära samarbete med de miljövårdsansvariga i länet och med dem som arbetar med fysisk planering på länsstyrelserna. Övriga miljökrav som vi talar mycket ofta om när det gäller jordbruket kan likaså må väl av att stämmas av mot allmänna miljömål i länen. De olika regionalpolitiska stöd till lantbruket som i dag finns kommer sannolikt att renodlas. Det betyder att lantbrukets behov och krav ställs mot övrig näringsverksamhet. Detta kräver samarbete och gemensam syn på helheten i ett län. Detta sker säkrast i en sammanhållen organisation. Sedan skall man kanske vara så ärlig att man också erkänner att det behövs en vitalisering och förnyelse av lantbruksnämnderna. Både rekrytering och synsätt är oftast alltför inriktade på den strikt agrara sektorn i dess tradi 111 tionella mening. Behovet av integrering och stimulans är stort. Arbetsmetoderna ute på lantbruksnämnderna är på många håll föråldrade jämfört med arbetsmetoderna i andra delar av statsförvaltningen. För att lyckas med en ny jordbrukspolitik är en integrering av andra delar i statsförvaltningen alldeles nödvändig. Förslaget till ny länsförvaltning bjuder härvidlag på en möjlighet som kommer i precis rättan tid. Det finns en annan sida i detta betänkande som jag också kort vill beröra och som handlar om kvinnoperspektivet i förslaget. Då tänker jag i första hand på de i dag anställda kvinnorna i den statliga förvaltningen. Utredningen, som jag satt med i, konstaterade: ”Den personal som riskerar att bli övertalig vid fortsatt administrativ rationalisering består till övervägande del av kvinnor. Ur deras synvinkel borde det vara en klar fördel att på hemorten få ökade möjligheter till alternativ sysselsättning. I arbetet med samordningen bör aktiva insatser göras för att stimulera personal att vidareutbilda sig för att erbjudas annan anställning inom förvaltningen.” Det är därför mycket bra att utskottet nu gör ett tillkännagivande angående personalfrågorna. Jag förutsätter att uttrycket ”i vid mening” inrymmer de särskilda problem som de kvinnliga anställda kan komma att ställas inför. Den andra kvinnoaspekten som jag vill lyfta fram är representationsfrågan. Riksdagen har antagit en plan för hur kvinnorepresentationen skall förbättras i de statliga regionala organen. I utredningen togs också detta upp. Utredningen sade: ”Vi vill också framhålla att det är ett genomgripande drag i försöksverksamheten i Norrbotten att kvinnor är starkt underrepresenterade i förtroendemannaorganisationen. Vi anser att den låga kvinnorepresentationen måste beaktas och att partierna kraftfullare än hittills måste tillse att det blir bättre balans mellan kvinnor och män i länsstyrelsens förtroendemannaorganisation.” Herr talman! Det är alltid svårt att flytta manliga politiker. Det visar inte minst den statliga utredningen Varannan damernas. Men i och med att vi nu så kraftigt utökar antalet förtroendevalda, har vi från de olika partierna chansen. Låt oss ta den. Låt oss visa att kvinnor behövs för en bra och positiv utveckling i våra olika län.

Herr talman! Den principiella frågan för oss i miljöpartiet de gröna om länsparlament har Kjell Dahlström redan tidigare i debatten redogjort för på ett förtjänstfullt sätt. Anledningen till att jag anmälde mig så här i slutet av debatten är att jag ville ta chansen, som jag misslyckades med i utskottet, att få en majoritet för att regeringen inte skall utse ledamöter i de nya nämnderna. Jag misslyckades med det i utskottet, men det fanns ändå en majoritet i utskottet för att man inte skall ha denna regeringsledda förmån att utse ledamöter. Då är det litet konstigt att man blir förvånad, när moderaterna och folkpartiet i kammaren är beredda att stödja centern och miljöpartiet i ett andrahandsyrkande. Det kunde man ha tänkt på litet tidigare. Vi har här hört uttryck som ”pösmyndighet”, men det var faktiskt socialdemokraterna som visade pösmyndighet i den här frågan, när de satt och småskrattade över att opposionen delade sig i olika reservationer vid utskottsbehandlingen. Då kunde man ha satt sig ned och diskuterat. I så fall hade man inte behövt göra det efter det att man får stryk i kammaren. Herr talman! Jag tror att det är rätt bra för riksdagen och för talmannens iver att få riksdagen litet mer intressant att vi får några beslut här i riksdagen som är avhängiga av hur oppositionen kan samspela i debatten. Jag ser det som en vitalisering när besluten verkligen tas i kammaren, och vi kommer att få se ett sådant beslut i dag. Jag tycker att det glädjande är att riksdagen får litet makt.

Herr talman! Att människor och gods kan färdas effektivt och snabbt mellan olika landsdelar och till omvärlden är en självklarhet. Det är också en förutsättning för fortsatt tillväxt och därmed utveckling. Ju mer högvärdig last som skall transporteras, desto viktigare är det att den kommer fram snabbt och desto mindre betyder den omedelbara transportkostnaden. Den mest högvärdiga lasten är självfallet människan, och den i praktiken snabbaste transporten är ofta per flyg. Marknaden har också på ett tydligt sätt visat att efterfrågan på flygtransporter ökat. Detta har lett till snabba svar från operatörerna med nya prisprofiler, högre kapacitet, snabba och smidiga terminallösningar. Och så har marknaden ytterligare växt. Mycket tydligt har denna utveckling skett i Sverige och Skandinavien. SAS har under många år varit ådran i det skandinaviska flygsystemet. När SAS skapades såg visionärerna både den internationella möjligheten, det skandinaviska samarbetets möjligheter, stora kapitalbehov, smal riskbas och stor teknisk utvecklingspotential i en då fjärran framtid. Därför föll sig lösningen med en privat ägarandel och en statlig som naturlig. Den var inte naturlig utifrån att staten skulle ha en styrande, en kuvande eller en reglerande roll. Det förtjänar att påpekas, när man läser vänsterpartiet kommunisternas särskilda yttrande. Det var fråga om en riskspridning. Nu har utvecklingen kommit så långt att marknaden, omvärlden, avregleringar och ökad efterfrågan gör att flyget inför det kommande decenniet står inför ett strukturellt språng. SAS ledning ser möjligheter inför den kommande expansionen — att satsa kraftfullt och samarbeta i olika allianser med andra bolag, delvis via ägarandelar, delvis via nya tunga investeringar i morgondagens mer miljöanpassade, mer bekväma och mer ekonomiska flygplan. Ett kapitaltillskott erfordras. Här går den första politiska skiljelinjen. Där skjuter den kommunistiska skalpellens vattendelare in. Något deltagande i en nyemission skall inte ges från statens sida, trots att staten är delägare. Ett nej till kapitaltillskott! Nej, vänsterpartiet kommunisterna vill i stället ha, som det heter i vpk:s vokabulär, ”massiva överföringar av persontransporter bort från flyget”. Hur mycket är massiva överföringar? Hur många miljoner årsresor inom Sverige skall tas bort och inom vilken tid? De trollformlerna måste konkretiseras. Herr talman! Trafiksektorn kännetecknas fortfarande av många regleringar, koncessioner osv. En ökad frihet, anser vi i folkpartiet, leder till ökade möjligheter till konkurrens. Ansvaret för infrastrukturen bör åvila staten. Olika trafikproducenter bör sedan i konkurrens bedriva sin verksamhet med lönsamhet. Enligt folkpartiets uppfattning är det positivt att det skapas ett större utbud och ökad konkurrens inom flyget. Ansökningar om nya flyglinjer bör i ökad utsträckning behandlas positivt. Då är det givetvis en orimlighet att på sikt ha kvar en stor statlig ägarandel i en av flygoperatörerna, dessutom den helt dominerande. Därför bör det statliga engagemanget på sikt avvecklas. Ett bra tillfälle att ta ett första steg är att de aktier i ABA som vi nu vill medverka till att staten förvärvar säljs vidare på den öppna marknaden. Det innebär att ta ett ansvar för sitt ägarskap men också att ta ett långsiktigt ansvar för att en sund marknadsmässig konkurrens på sikt kan skapas. Därför yrkar vi bifall till reservation 2. Här går den andra politiska skiljelinjen — den mellan det obegripliga dogmatiska fasthållandet vid statligt ägande som socialdemokraterna ändå fortfarande representerar och en öppning för en ny tid som en liberal politik står för. Eller är det så att socialdemokraterna innerst inne har samma felaktiga bevekelsegrund som vänsterpartiet kommunisterna: staten skall av ideologiska skäl ha inflytande via ägandet, dvs. s.k. massiva överföringar av resor bort från flyget, trots att människor de facto efterfrågar flyget?

Herr talman! Anders Castberger har ett lustigt språk. Är det så att han också i praktiken använder en skalpell för att dela vatten, så kanske inte heller resten av hans resonemang är värt någon särskild kommentar. Han tycks också ha fastnat för ordet ”massiv”, som om det vore det fulaste som fanns eller som om det vore en kommunistisk term i den marxistiska termonologin eller någonting sådant. Jag kan tala om för Anders Castberger att han i så fall har fattat det hela alldeles fel. När vi i vpk talar om massiva överföringar av transporter från flyg till järnväg beror det på vårt massiva stöd för järnvägstrafiken och för dem som vill ha miljövänligare och spårbundna transporter. Så enkelt kan det också vara, Anders Castberger! Det är nämligen så att vi inte kan vänta hur länge som helst på att förändra transportstrukturen i det här landet. En av de saker som jag anser måste förändras snabbt är just den situation som råder på grund av att flyget tillåtits expandera så oerhört som varit fallet. För att kunna ställa sig bakom propositionens förslag använder utskottsmajoriteten just den här massiva ökningen eller den starka expansionen av flygtrafiken som en motivering för den nyemission som skall genomföras. Det är den stora efterfrågan på ytterligare flygtransporter som gör att dessa pengar behövs. Men om man nu har en syn på trafikpolitiken som klart och tydligt talar om att vi måste förändra den här politiken, så att vi får mer lättillgängliga, snabba och bekväma transporter som inte är lika miljöfarliga som flyget, kan man inte utan vidare säga ja till propositionsförslaget. Vpk ställer sig bakom miljöpartiets motionsyrkande att propositionen skall avslås, och jag yrkar därför bifall till reservation 1. Jag skall sluta med att ta ett exempel som jag känner väl till och som handlar om flygtrafikens effekter. Under den senaste månaden har koncessionsnämnden vänt sig till olika miljöpolitiska instanser i Kopparbergs län i Dalarna. Det handlar om verksamheten på Dala Airport, som är det tjusiga namnet på flygplatsen i Borlänge. Det senaste yttrande jag sett kommer från landstingets planeringsavdelning, som haft tillgång till nya siffror på utsläppen från flygtrafiken på Dala Airport. I sitt remissvar till koncessionsnämnden säger planeringsavdelningen att den aktuella flygtrafiken inte är försvarbar från miljömedicinsk synpunkt. Man säger att bullernivån i bostäder och fastigheter i närheten inte heller kan tolereras. Sedan kommenterar de en sak som jag tror Sven-Gösta Signell kommer att ta upp här, nämligen att nyinvesteringarna — som kommer att ske efter detta tillskott av statliga pengar till ABA — kommer att gå till miljövänligare och nya flygplan. Men är det så? Eftersom expansionen är så stark finns det ett enormt tryck på flygplanstillverkarna, enligt uppgifter jag har hört, att de inte hinner med att se till att använda den miljövänligare och bästa tekniken. Många plan som kommer att levereras till beställarna kommer därför inte att ha den bästa tekniken. Men om de ändå skulle ha den kan det ändå vara så som planeringsavdelningen vid landstinget i Kopparbergs län säger: De kolvätemängder som sprids i samband med start och landning i dag är lika stora som från den totala motortrafiken inom Borlänge. De ansvariga har lovat att kolväteutsläppen skall minskas. Men med den teknik som kommer att användas — alltså med de löften de har gett att göra det bättre — kommer i stället kväveoxidutsläppen att öka två till fem gånger jämfört med i dag. Miljövänligare teknik när det gäller flyget är alltså inte så enkelt. Man kan inte acceptera expansionen, för det är precis som med biltrafiken på vä — Prot. 1989/90:35 garna: trots katalytisk avagasrening innebär den enorma trafikökningen på 29 november 1989 vägarna att det man vinner genom katalytisk avgasrening äts upp så attut== släppen totalt sett blir ännu högre än i dag. Samma sak gäller flyget. Jag ber än en gång att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Viola Claesson säger att jag använder ett lustigt bildspråk. Men det var faktiskt Viola Claesson som i förra veckan åberopade skalpellen. Jag vill också påminna om att en vattendelare som är så skarp som den mellan vpk och folkpartiet gott kan liknas vid en skalpell. Nu försöker Viola Claesson komma undan den fråga jag ställde genom att börja prata miljöpolitik. Min fråga kvarstår: Är det så att det inte finns något verkligt svar på frågan vad som menas med vänsterpartiet kommunisternas terminologi om massiva överföringar från flyget? Viola Claesson talar om något slags ideologisk nödvändighet av denna massiva överföring. Hur många miljoner resor tänker sig egentligen vpk att staten skall tvångsvis ta bort från flyget? Eller är det i själva verket bara tomma ord för att framstå som miljövänlig? Till skillnad från Viola Claesson har faktiskt folkpartiet ett bra svar på miljöfrågan. Med miljöavgifter blir det inte längre gratis att ta miljön i anspråk, inte heller för flygplan. Riksdagens majoritet har infört en miljöskatt på flyg. Bara denna lilla förändring av relativprislägget har inneburit ett snabbt motorbytesprogram för inrikesflyget. Bättre går det med riktiga miljöavgifter. Detta motorbytesprogram beror inte på Viola Claessons ideologiska kritik från riksdagens talarstol — den felaktiga föreställningen kan man få av Viola Claessons anförande.